Herr talman! Holger Bergqvist upprepade i huvudsak Alvar Anderssons beskrivning av det nya förslaget liksom utskottsmajoritetens ställningstagande i denna fråga. Jag anser det inte speciellt meningsfullt att upprepa våra argument. Men på två punkter skulle jag vilja bemöta Holger Bergqvist. När det gäller fiskerinäringen menar Holger Bergqvist att den föreslagna investeringsreserven för yrkesfiskarnas vidkommande skulle kombineras med en resultatutjämningsmöjlighet. Det kan väl ändå inte anses speciellt lyckat att göra den kombinationen. Är man ute efter en resultatutjämningsmöjlighet, så bör den ju säras. Vårt förslag, som grundar sig på Karl-Erik Svartbergs motion, innebär att man skulle införa ett slags skogskontosystem och på det sättet frigöra denna utjämningsmöjlighet när det gäller yrkesfiskarna. Sedan sade Holger Bergqvist att socialdemokraterna demonstrerar mot detta förslag. Jag vill gärna erinra Holger Bergqvist om att bakom nettovinstbeskattningssystemet, som haft en sådan framgång när det gäller företagens möjligheter att stabilisera sin verksamhet, står socialdemokratin. I mitt inledningsanförande sade jag att vi självfallet står fast vid detta system. Men jag trodde att Holger Bergqvist skulle vara intresserad av att veta vad detta kostar. Jag erinrar mig att när Holger Bergqvist var med i debatten om inkomstbeskattning, så upprepade han ständigt att det är angeläget att vi tar ett gemensamt ansvar för det statsfinansiella läget. Han har inte med ett ord nämnt vad detta förslag kan komma att kosta. Jag upplever det som otillfredsställande att riksdagens ledamöter, som nu är beredda att fatta ett så här pass stort beslut, inte är intresserade av att veta vad förslaget i sig kan komma att kosta — det innebär en försvagning av det statsfinansiella läget.

Herr talman! Holger Bergqvist menade att det uppstod konstlade motsättningar mellan arbetarna och företagen. Jag utgår från att Holger Bergqvist inte undantar de privata storföretagarna när han talar om företagen. Sedan säger Holger Bergqvist att bästa försvaret mot arbetslöshet är lönsamma företag. Men, Holger Bergqvist, vi har mängder med för kapitalisterna lönsamma företag, som hela tiden rationaliserar och därigenom också ökar lönsamheten men som sparkar ut arbetare och tjänstemän på samma löpande band som de rationaliserar. Det är inte några revolutionerande förslag som här läggs fram, säger Holger Bergqvist vidare, utan det är endast fråga om konsekventa ändringar. Ja, de förslag regeringen lagt fram är helt konsekventa i en fortsatt kapitalistisk utveckling med ökad arbetslöshet och utslagning men också med ökad lönsamhet och ökade förmögenheter för aktieinnehavarna. Trots detta förhållande påstår alltså Holger Bergqvist att det skapas konstlade motsättningar mellan arbetare och företag. Jag tycker att det står helt klart att det råder verkliga — inte konstlade —- motsättningar mellan de kapitalistiska profitintressena och arbetarnas och tjänstemännens intresse av försörjning och sysselsättning. Att Holger Bergqvist inte inser detta kan i och för sig vara förklarligt. När det gäller de lönebaserade reserveringsmöjligheterna är det generella regler som införs och som kommer även sådana företag till del som icke skall ha dessa möjligheter. Som exempel på företag som har behov av sådana här avsättningar kan man ta ett textilföretag i Borås, men även en advokatfirma eller ett konsultföretag i Stockholm, som enligt mitt förmenande näppeligen har något behov av de här reserveringsmöjligheterna men ändå får samma förmåner. Det vore bättre att satsa på sysselsättningspolitiken än på generella avskrivningsmöjligheter.

Herr talman! Curt Boström får anstränga sig att hitta de där stora motsättningarna som skulle kunna hetsa till en underhållande debatt. Han väljer frågan om kostnaderna för denna förändring av företagsbeskattningen. Jag utgår ifrån att Curt Boström väljer kostnadsfrågan bl.a. av det skälet att det där föreligger utomordentligt stora svårigheter att konkretisera sig. Jag skulle i korthet vilja kommentera den frågan på det sättet, att en kostnadsberäkning — hur den nu än görs — med nödvändighet måste få en statisk karaktär, medan verkligheten i allra högsta grad är dynamisk. Vi har här ett komplicerat nätverk av orsakssammanhang, där inte minst sysselsättningen, som jag särskilt ville stryka under, spelar en avgörande roll över förslagens utformning. Curt Boström hade fäst sig vid att jag använde uttrycket att socialdemokraterna demonstrerade mot det här förslaget. Jag tillåter mig påminna om att jag använde det mera fullständiga uttrycket att man demonstrerade en avvisande attityd. Jag tog mig samtidigt friheten att beteckna detta som en mycket försiktig kritik av det förslag som skatteutskottet här lagt på riksdagens bord. Jag är övertygad om att vi snart nog skall kunna fortsätta det gemensamma arbete som vi lade grunden till redan under den socialdemokratiska tiden.

Herr talman! I motionen 1978/79:1740 har jag förespråkat en skattemässig resultatutjämning för yrkesfiskare med hänvisning till de alldeles speciella förhållanden som råder för denna kategori. Yrkesfiskarnas bruttoinkomster kan ju variera avsevärt mellan olika år, beroende bl.a. på tillgången på fisk, fångstbegränsningar av olika slag och avsättningsmöjligheter. Vidare kan bruttoinkomsten påverkas av att fiskefartygen blir stillaliggande på grund av otjänlig väderlek eller reparationer. Även i fråga om utgifterna kan det bli stora variationer mellan olika år. Omfattande reparationer på båtar, motorer och redskap kan bli nödvändiga. Blir de dessutom tidskrävande kan de medföra ett långvarigt stillaliggande. Variationerna i bruttoinkomster och utgifter kan medföra att en yrkesfiskare ett år kan ha stora bruttoinkomster och små utgifter, medan han ett annat år kan ha små bruttoinkomster och stora utgifter. Differenserna i nettoinkomsten kan på så sätt bli betydande mellan olika år. Det är därför, herr talman, glädjande att kunna konstatera att det nu tycks råda enighet i riksdagen om att yrkesfiskare arbetar under sådana förhållanden att de bör behandlas särskilt i skattehänseende. Skatteutskottets borgerliga majoritet och den socialdemokratiska minoriteten går visserligen skilda vägar när det gäller konstruktionen av skatteutjämningen. Det hade naturligtvis varit lyckligare, om det hade rått enighet också härvidlag, men det viktiga är ändå att det blir en skatteutjämning.

Emellertid har jag en fråga till Curt Boström som är företrädare för reservanterna. I reservationen tycks man nämligen förespråka att den skattemässiga resultatutjämningen för yrkesfiskare skall gälla fr.o.m. 1981 års taxering, medan den enligt propositionen skulle gälla fr.o.m. 1980 års taxering. Min fråga lyder: Kan förslaget i reservationen 5 om skogskontometoden för skattemässig inkomstutjämning för yrkesfiskare genomföras fr.o.m. 1980 års taxering?
Herr talman! Det är naturligtvis fullt möjligt att genomföra det här förslaget, så att bestämmelserna kan tillämpas vid 1980 års taxering. Det avgörande är att få fram ett förslag i god tid i höst. Ett sådant system skulle då komma att innebära att avsättningen skulle kunna göras först vid bokslutstillfället i motsats till fallet vid skogskontometoden som sådan. Här måste man alltså välja att göra en avsättning vid just bokslutstillfället. Vill man lägga fram det förslag som vi förordar, finns det givetvis möjligheter att genomföra det så att bestämmelserna kan tillämpas vid 1980 års taxering, dvs. för beskattningsåret 1979.

Herr talman! Yrkesfiskare har som sagts tidigare här i dag mycket varierande inkomster under olika år. Variationerna gör det svårt att planera investeringarna inom näringen. För fiskare i vissa andra länder har det under många år funnits möjligheter att tillfälligt göra skattefria avdrag, att avsätta medel i fonder som får tas i anspråk för investeringar i sådana objekt som är avskrivningsbara enligt skattelagens bestämmelser. För exempelvis fiskare i Norge har det under lång tid funnits möjligheter att avsätta medel till en s.k. driftregleringsfond. För att göra det möjligt att inom fiskerinäringen föra över medel från ett inkomstmässigt bra år till ett sämre år är det av utomordentligt stor betydelse att en sådan resultatutjämningsmöjlighet tillskapas. Skall man kunna satsa på en ny båt, ny motor eller ombyggnad av båten krävs med nuvarande höga priser ett stort tillskott av kapital. Värdet av den gamla båten förslår inte långt vid beställningen av en ny båt. Därför fortsätter fiskaren att reparera och underhålla den gamla båten, vilket i många fall måste anses otillfredsställande. Kostnaderna för reparationer och för byte av vinschar, motorer, styrhus och annat har stigit oerhört snabbt. Självfinansieringsförmågan från fiskarnas sida har som en följd härav sjunkit oroväckande under de senaste åren. Ett ständigt återkommande krav från yrkesfiskare har varit att de måste få möjlighet till någon form av investeringsfond för att göra det möjligt att under några år, då fisket går hyggligt, avsätta pengar för eventuell nybeställning, ombyggnad, reparation, motorbyte eller liknande. Tillgången till ett sådant system innebär stimulans för enskilt sparande till nyinvesteringar. Dessa synpunkter har jag tillsammans med Georg Åberg från folkpartiet och Gunnar Johansson från moderaterna framfört i motionen 1978 79:57 som vi nu behandlar. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller en resultatutjämning för yrkesfiskarna behöver jag inte orda någonting om motiveringen för en sådan specialbehandling. Det har redan gjorts här. Motiveringen har framförts dels av Rune Johnsson, dels av Karl-Erik Svartberg. Precis samma motivering har vid otaliga tillfällen framförts i denna kammare och tidigare i den gamla riksdagen. Vad som i dag är nytt i sammanhanget är att vi äntligen tycks vara framme vid målet, att yrkesfiskarna kan få den behandling som de är berättigade till och som möjliggör att vinster ur näringen ett år i varje fall till en del kan stanna kvar inom näringen och bli arbetande kapital inom densamma under ett annat år. Detta har fiskarna varit förvägrade under alla år. Eftersom fiskarna inte har möjlighet att göra avskrivning på lager eller liknande har de varit i en särskilt dålig situation. Vi har, som Rune Johnsson nämnde, under många år på flera sätt arbetat gemensamt för detta. Vi är därför mycket glada över behandlingen av frågan i propositionen och över att vi äntligen tycks kunna nå resultat. Det var därför som jag med stor förvåning läste i den socialdemokratiska partimotionen att man yrkade avslag på denna punkt i propositionen. Den välregisserade vändning, eller vad jag nu skall kalla det för, som Karl-Erik Svartberg gjorde här vid sitt senaste framträdande, verkar litet underlig. Men om det kan leda till att man från socialdemokratiskt håll närmar sig propositionen och den motion som Rune Johnsson nämnde, så hälsar vi det med tillfredsställelse.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
Herr talman! Till Georg Åberg vill jag säga att ”föreställningen” inte är särskilt välregisserad. Jag har tillsammans med några partivänner väckt den motion som tillstyrkts i reservationen, och vi har faktiskt också arbetat för att motionen skall bli bifallen.

Herr talman! Vi kommer nu till en fråga som har diskuterats åtskilligt under de senaste åren. Så sent som i december i fjol gjorde näringsutskottet ett uttalande som godtogs av riksdagen och som kan betecknas som en mycket klar beställning till regeringen. I samband med att riksdagen i december 1978 behandlade regeringens förslag om medelstillskott till Statsföretag AB uttalade näringsutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande att den till våren 1979 väntade propositionen om tekoindustrin borde innehålla ”en övergripande plan för samhällets insatser på tekoområdet såväl på kort som på lång sikt. Planen bör syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas. Den bör grundas på försörjningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska bedömningar.” Utskottet anför vidare att i planen borde anges den produktionsnivå resp. produktionskapacitet som krävs för att försörjningsberedskapsmålet skall kunna uppfyllas. Man talade vidare om samordnade insatser som nödvändiga för att man skulle kunna genomföra förändringarna i socialt acceptabla former. Utskottet framhöll också att det behövdes en effektiv samplanering, omfattande både de statliga och de privatägda tekoföretagen. Slutligen anförde utskottet att inga väsentliga personalnedskärningar borde ske inom den statliga tekokoncernen förrän den begärda planen behandlats av statsmakterna. Herr talman! Efter en så klart uttalad beställning till regeringen avvaktade vi självfallet med en viss spänning det besked som vi skulle få i den tekoproposition som lades i våras. Svaret blev att handelsministern —och man får anta hela regeringen — inte delar den uppfattning som en praktiskt taget enhällig riksdag uttalat sig för. Att förfara på det sätt som riksdagen uttalat sig för är enligt handelsministerns uppfattning stridande mot grundläggande Nr 157 principer för vår samhällsekonomi. Regeringen lever alltså kvar i den uppfattningen att ingenting har skett i vår samhällsutveckling under det senaste årtiondet. Man söker ge en glättad föreställning om att det industripolitiska problemet är att ”stimulera en viss rörlighet från stagnerande sektorer till sektorer med bättre konkurrensförutsättningar”. Det var just i denna fråga riksdagen i december i fjol hade kommit till ett annat resultat. Industrisysselsättningen fortsätter inte att öka. Tvärtom har den under en dryg tvåårsperiod minskat med omkring 100 000 arbetstillfällen. Den offentliga sektorn och servicenäringarna växer f. n. i väsentligt långsammare tempo än exempelvis under 1960-talet. Därmed har vi fått en relativt hög arbetslöshet och framför allt stora svårigheter för ungdomen att få arbete. Den besvärliga situation som vårt land upplever har förstärkts genom de strukturproblem vi nu brottas med när det gäller varven, stålindustrin och skogsindustrin. Riksdagen bör med rätta reagera starkt på den nonchalans med vilken regeringen bemött de uttalanden som gjordes strax före årsskiftet. Som jag ser det kan det endast finnas två förklaringar till regeringens hantering av tekofrågorna. Det kan vara så att man över huvud taget inte tagit del av riksdagens uttalanden. Det kan också vara så att man har gjort det men ansett att dessa uttalanden står i strid med den egna grunduppfattningen och därför inte tar hänsyn till dem. Vare sig den ena eller den andra av dessa förklaringar till regeringens handläggning av tekoindustrins problem är riktig, anmäler sig frågan: Kan parlamentarismen fungera på det sättet? Är samspel mellan riksdag och regering möjligt under någon längre tid när respekten för vad riksdagen klart uttalat blir så ringa? Tre utskott har haft anledning att ta del av tekopropositionen: näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet. Försvarsutskottet konstaterar i sitt yttrande till näringsutskottet att proposition och förslag inte motsvarar de önskemål riksdagen tidigare uttalat. Planen bedöms inte vara ägnad att leda till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt kan bibehållas. Arbetsmarknadsutskottet säger sig icke kunna acceptera regeringens resonemang att man i princip inte skall anföra regionalpolitiska skäl för att upprätthålla produktionen och därmed sysselsättningen. Näringsutskottets helt övervägande majoritet säger i betänkandet bl.a.: ”I propositionen uttalas klart att den enda faktor som enligt regeringens uppfattning kan motivera ett bibehållande av den levande produktionen är hänsynen till försörjningsberedskapen. Uttalandet kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen därmed i princip underkänner riksdagens ställningstaganden i fråga om de arbetsmarknadsoch regionalpolitiska hänsynen. När det gäller den senare typen av insatser har detta f.ö. klart utsagts i propositionen. Det bör dock observeras att regeringens förslag när det gäller utformningen av systemet med försörjningsberedskapslån kan få viss 63 regionalpolitisk effekt. Utskottet finner det emellertid i hög grad förvånande att regeringen frångår de av riksdagen förordade riktlinjerna.” Där anmäler sig tvivelsutan en förtroendefråga mellan regering och riksdag, som möjligen kan anstå av två skäl. Det ena är ett statsråds obekantskap med vad som är kutym i en fungerande parlamentarism. Det andra är det politisk-parlamentariska läget, som får klarläggas i det val som äger rum i höst. De senaste två årens debatt omkring tekoindustrin har i hög grad präglats av att såväl försörjningsberedskapssom sysselsättningsoch regionalpolitiska hänsyn skall vägas in i bedömningen av de åtgärder som är nödvändiga på detta område. Utskottet skriver i föreliggande betänkande: ”Ett rimligt mått av försörjningsberedskap förutsätter att tillgången på maskiner och välutbildad personal är säkerställd redan i fredstid. Utskottet anser att riksdagen inte bör frångå sitt tidigare önskemål om att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas. En planering med detta mål bör, som riksdagen redan uttalat, grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningar.” Riksdagen rekommenderas således att vidhålla sina beslut från tidigare. Det finns, tyvärr, inget som ger anledning till en ändrad syn på utvecklingen av denna bransch. Några statistiska data belyser läget. I januari 1976 fanns 47 100 arbetare och 11 000 tjänstemän inom beklädnadsindustrin. Summa 58 000. Två år senare är det totala antalet anställda ca 47 000, och i januari 1979 ca 42 000. Industriverket beräknar att sysselsättningen inom tekoindustrin under perioden 1978-1981 minskar med ca 15 96, om äldrestödet behålls oförändrat. Man kan således räkna med att ytterligare omkring 5 000 anställda måste lämna sina jobb under den närmaste treårsperioden om ingenting särskilt görs. Under hand har utskottet fått del av en företagsenkät inom branschen, som är något mer optimistisk. Väl vore det. Men fortfarande går det fyra fem medlemmar inom Beklädnads arbetslöshetskassa utan arbete på varje anmält ledigt jobb. Självfallet räknar vi inte med att varje arbetsplats skall kunna behållas. En produktivitetsökning kan dock här liksom inom andra områden ske även med ett mindre antal arbetande. Vi kan emellertid inte vara med när departementschefen förordar att nivån av levande produktion inom tekoindustrins delbranscher skall svara mot försörjningsberedskapsbehoven. Det är så mycket svårare som regeringen uttalar att vi alla förutom beredskapslagring och levande produktion skall hänga undan begagnade kläder i malpåse och ställa undan begagnade skor. När skall vi i så fall börja med det? Tekoindustrins företrädare har starkt reagerat mot regeringens politik och uttalat såsom sin bestämda uppfattning att man inte kan godta regeringens långsiktiga målsättning. Den bildar ej grund för en vilja till investeringar och bibehållande av tillgänglig produktionskapacitet i Sverige. Man är besviken över denna brist på målsättning, som ej skapar en framtidstro inom branschen och som försvårar möjligheterna att göra tekoföretagen till trygga arbetsplat ser och därmed främja rekryteringen. Regeringens syn på tekoproblemen domineras av beredskapsaspekten. Man bollar där med siffror om möjlig import också i ett avstängningsläge och vad som därutöver behövs av produktion inom landet. Vi har i den socialdemokratiska motionen framhållit att neddragningen av produktionen inom vissa delbranscher har gått så fort att man vid en realistisk bedömning av nuläget torde ligga inom eller vid den s.k. riskzonen. Regeringen bör därför nogsamt observera vad utskottet skriver i detta sammanhang om att försörjningsberedskapslån bör kunna beviljas redan i den situationen att produktionen i en delbransch sjunker under nuvarande nivå. Därmed kan man på ett rimligt sätt kombinera beredskapsmotivet med sysselsättningsmotivet och det regionalpolitiska motivet. Vårt parti har framlagt skilda förslag, som fäster stor vikt vid att söka bevara den nu befintliga tekoindustrin och därmed en bibehållen sysselsättning på nuvarande nivå. I detta krav har många instämt, men när man kommer till diskussionerna om med vilka medel arbetet skall genomföras för att uppnå det så ställda målet är det svårare, för att inte säga omöjligt, att bli ense. Vi har förordat en politik med handelspolitiska åtgärder, som sammanfattningsvis kan uttryckas så: Vi är i vårt land beredda att godta att vad vi förbrukar av kläder och skor till omkring 70 96 importeras och att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas. Det förefaller oss något förvånande att företrädare för andra partier säger sig dela vår målsättning men går emot förslag, som innebär nödvändiga medel för att nå det mål som vi gemensamt ställer upp.

Den licensiering vi förordar bör förknippas med åtaganden om att importören blir pliktig att medverka till försäljning av 30 96 av försäljningsvärdet i form av svenska varor. Vi förordar vidare att det nuvarande systemet med produktpåslag i handelsledet ersättes med kronpåslag och begär också en lagstiftning härom. Vi menar att när en kund kommer in i butiken för att köpa, tar han i hög grad intryck av den totala kostnaden, priset på den vara som han skall tillhandla sig. Vid ett procentpåslag som är lika för importerade och svensktillverkade varor ligger priset för de svensktillverkade varorna redan i produktionsledet väsentligt högre, och därför blir också försäljningspriset med hänsyn till procentpåslaget så mycket högre. Ett kronpåslag skulle i någon mån reducera prisskillnaden mellan den importerade varan och den svensktillverkade. Vi önskar vidare ursprungsmärkning av kläder. Köparen skall i butiken få veta var den produkt han vill tillhandla sig är tillverkad. Mot licensiering och ursprungsmärkning vänder sig majoriteten av de borgerliga utskottsledamöterna. Jag använder denna vändning, eftersom utskottets skrivning är den som vi förordat i vår motion. Det hänger samman med att vi i utskottet vid tillfället för voteringarna var 7 socialdemokratiska och 7 borgerliga ledamöter. Utskottsordföranden kunde därmed få utslagsrösten. Men detta innebär, som jag framhållit, att de borgerliga utskottsledamöterna vänt sig mot detta med uppdrag åt kommerskollegium, prövning av globalt system och licensiering liksom också tanken på ett kronpåslag i handelsledet. Det visar sig alltså, herr talman, att sedan man sträckt sig så långt att man uttalat sig för bibehållen tekoindustri i landet har man inte velat gå industrin och dess anställda till mötes för att klara målsättningen att bibehålla nuvarande industri, och därför har vi kommit på helt skiljaktiga linjer i övervägandena kring väsentliga frågor. Min förhoppning är nu att man inom de områden där vi har en betydande del av vår tekoindustri förlagd nogsamt skall fundera över vilka medel som erfordras för att vi skall klara den målsättning om bibehållen industriproduktion som vi gemensamt varit med om att ställa upp. Är det ändå inte nödvändigt att dessa medel går längre än de vi har prövat hitintills, vilka i och för sig är viktiga och där vi vidgar arsenalen med dets.k. beredskapsförsörjningslånet, där vi också utökar stödet men där det visar sig att effektiviteten i stödåtgärderna inte har varit tillräckliga för att hindra eller bromsa upp den långtgående nedtrappning av den svenska tekoindustrin som vi upplevt under ett flertal år? Vi har också i våra motionsförslag — och det ligger då i vår reservation — förordat inrättandet av ett särskilt saneringsbolag. Det är enligt vår uppfattning ett mycket väsentligt medel för att uppnå produktionsmålet. Visserligen är det viktigt att förslaget om utvecklingsstöd och förslagen om att arbetsmarknadspolitiska intressen skall beaktas vid en nedläggning vinner bifall, men ett saneringsbolag skulle enligt vår mening ha ett annat syfte. Det skall inte i första hand vara något avvecklingsstöd. Långt utdragna avvecklingar är enligt vår erfarenhet ofta mycket påfrestande för de anställda, något som också framhållits från de anställdas organisationer. Ett beslut bör kunna tas tämligen snabbt om huruvida ett företag behövs och kan vara kvar eller inte. Det är när detta beslut fattats som saneringsbolaget träder in. Uppgiften blir då att rekonstruera bolaget så att det får livskraft. Då gäller det också att söka en ägare. Det är kanske inte minst detta med att söka en ägare som i sammanhanget tillhör de besvärligaste uppgifterna. Då skall företaget kunna finnas inom ramen för det av oss förordade saneringsbolaget. Vi fäster också stort avseende vid vad staten genom direkt företagsverksamhet kan göra på det här området. De statliga företagen kommer ju genom de beslut som är fattade att efter den 1 januari 1980 bli likställda beträffande statligt stöd till tekoindustrin. Redan nu borde det vara möjligt att göra ett uttalande som ger samma förutsättningar och samma villkor för den statliga företagsdelen av tekoindustrin. Men vi vill också, herr talman, rikta uppmärksamhet på möjligheterna till mera aktiva insatser, mera aktiva åtgärder. Vi har ett speciellt område som det finns anledning att ägna uppmärksamhet, nämligen skyddsoch arbetskläder och motsvarande utrustning. Under de senaste åren — kanske de två allra senaste — har det uträttats åtskilligt på det området. Fackförbund tillsammans med bl.a. styrelsen för teknisk utveckling och i samarbete med företag och kommuner har gjort ett fint utvecklingsarbete i fråga om exempelvis sjukhusutrustning, specialkläder inom metallindustrin, för byggnadsarbetare och för elektriker osv.

Jag tror inte att ett sådant aktivt arbete med syfte bl.a. att bevara de norrländska industrier, på vilka vi från statens sida satsat så mycket inom tekoområdet, skulle behöva bli på något sätt besvärande eller störande för de privata företagen. Det torde finnas utrymme för samtliga parter. Herr talman!

Herr talman! Textiloch konfektionsindustrierna torde tillhöra de äldsta branscher i vårt land där människor har sysselsatts i industriell tillverkning. Det som i dag kallas tekobranschen — alltså textiloch konfektionsindustri och några andra grenar — har också under en lång följd av år varit en av våra mest betydelsefulla industribranscher. Ända fram till mitten av 1960-talet var den en av de stora, tunga branscherna med inemot ett par hundra tusen människor sysselsatta. Emellertid är tekoindustrins tillverkningsprocess inte så våldsamt komplicerad och sofistikerad som exempelvis datateknikens. Den kan ganska lätt klaras med relativt enkla maskiner och metoder och har alltså legat utomordentligt väl till för utvecklingsländerna, som i rasande takt har kommit i fatt oss. I stor utsträckning utgör detta anledningen till att den svenska tekoindustrin så kraftigt har minskat. Det har varit en mycket stark och mycket snabb minskning. Så sent som under mitten av 1960-talet sysselsattes ungefär 90 000 människor i tekobranscherna, och antalet gick ner till 35 000 på bara några få år. När det gäller minskningen från 1970 till 1978, så gick antalet ner från 67 500 år 1970 till knappt 38 000 år 1978. Sysselsättningsminskningen har varit mest påtaglig inom konfektionsindustrin. Jag kan ge ett exempel som visar hur pass våldsam den nedåtgående utvecklingen har varit. Bara på ett år från 1977 till 1978 försvann inom konfektionsindustrin 12 96 av arbetstillfällena, medan textilindustrin fick vidkännas en minskning med 9 96. Detta har gjort att statsmakterna i mycket hög grad har insett allvaret och vidtagit diverse åtgärder för att förbättra läget. Visserligen har en del förbättringar ägt rum inom teko under den första delen av detta år, enligt vad handelsdepartementet uppger, men ändock framstår läget som mycket allvarligt. Det finns dock, herr talman, vissa ljuspunkter. Jag har personligen nästan handgripliga erfarenheter av dessa ljuspunkter, och det gäller de mindre och medelstora företagen i denna bransch. Jag hade under min tidigare verksamhet som chef för Industriföreningen mycket nära kontakt med just textiloch konfektionsbranscherna, och jag känner personligen många av dess utövare. De har på ett förunderligt sätt klarat olika textilkriser. Jag känner personer, eller deras söner och döttrar, som från början 1950-talet har varit och fortfarande är verksamma i samma företag och med framgång. Det finns alltså ljuspunkter, och en annan är den att man kan exportera i ganska stor omfattning. Det finns också förhoppningar om att exporten skulle kunna ökas. Men totalintrycket är som sagt bekymmersamt. Riksdagen antog så sent som i slutet av förra året en plan för tekobranschen med åtgärder som skulle vidtas. Mot bakgrund av detta kan man konstatera att regeringen nu närmast kommer med — och jag försöker inte skämta — en s.k. västgötaklimax. Den plan som regeringen lägger fram visar föga överensstämmelse med vad riksdagen har beslutat. Chefen för handelsdepartementet säger t.ex. att industripolitiken syftar till att främja och utveckla livskraftiga företag, och det är snarare ett industripolitiskt mål att stimulera en viss rörlighet från stagnerande sektorer till sektorer med bättre konkurrensförutsättningar. Att av regionalpolitiska skäl upprätthålla sysselsättningen i en hel bransch på en viss nivå strider enligt handelsministerns uppfattning mot grundläggande principer för vår samhällsekonomi. Från centerns sida har vi i vår partimotion mycket starkt reagerat mot detta uttalande och mot denna ideologi. Vi vill säga att regionalpolitiken är i hög grad en väsentlig och mycket viktig del av den allmänna näringsoch industripolitiken. Näringspolitiken är ett av de viktigaste instrumenten vi har för att inte bara upprätthålla utan även utveckla sysselsättningen. Industriproduktion är ju inte något självändamål. Industriproduktion och näringsverksamhet över huvud taget skall komma hela samhället till gagn, och det skall också enligt vår ideologi utjämna olikheterna och ojämnheterna mellan olika regioner. Därför är regionalpolitiken så utomordentligt väsentlig. Handelsministern frånkänner alltså regionalpolitiken en roll och trycker ensidigt på försörjningsberedskapssynpunkterna. Vi har därför haft anledning att i vår motion mycket starkt kritisera hela denna tekoproposition. Från början funderade vi över om vi över huvud taget skulle kunna undvika att avstyrka hela propositionen. Så pass starka är bristerna i propositionen. Vi har emellertid under utskottsbehandlingen lyckats komma fram till överenskommelser på väsentliga punkter, där alltså propositionen har förbättrats och de värsta bristerna har undanröjts. Men utskottet är icke desto mindre mycket kärvt i sin kritik: ”Riksdagens uttalande hösten 1978 om de mål som borde vara vägledande för en övergripande plan var otvetydigt. Planen borde syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skulle bibehållas.” Och sedan kommer något mycket väsentligt, herr talman: ”Den skulle ange såväl långsom kortfristiga perspektiv och grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningar.” I propositionen säger handelsministern, som jag nyss framhållit, att det enligt regeringens uppfattning bara är försörjningsberedskapen som kan motivera ett bibehållande av produktionen. Detta uttalande av handelsministern har vi alltså reagerat mycket starkt emot, och denna handelsministerns inställning har också underkänts av utskottet. Men, herr talman, om de beredskapspolitiska synpunkterna skulle vara avgörande borde det ändå betyda att den andra huvudförutsättningen som riksdagen antog skulle ha uppfyllts, dvs. en konsekvens av regeringsplanen skulle bli en oförändrad produktionsvolym. Men så är ingalunda fallet. Enligt en utredning som industriverket presenterat blir det en minskning i tekoindustrin under perioden 1978-1981 med ca 15 96, även om det s.k. äldrestödet bibehålls oförändrat. Minskningen drabbar framför allt konfektionsindustrin. ”De av regeringen föreslagna åtgärderna kan inte beräknas påtagligt rubba förutsättningarna för industriverkets prognos”, säger utskottet. Utskottet pekar också på en annan mycket viktig sak, nämligen att 40 96 av antalet sysselsatta i branschen återfinns i ett enda län — Älvsborgs län. Det är mot den bakgrunden mycket väsentligt att man bibehåller en oförändrad produktionsvolym och att det inte blir någon snedbelastning. Det är mot denna bakgrund i hög grad självklart att man måste ta regionalpolitiska hänsyn. Dessa måste få inverkan på statsmakternas målsättning. Annars blir det en katastrof, inte minst i Älvsborgs län men även i andra delar av landet där man har en utvecklad tekoindustri. Vi har också från centerns sida sagt att om det blir strukturförändringar, vilket det ju blivit och vilket det otvivelaktigt kommer att bli även i fortsättningen, så måste dessa ske i socialt acceptabla former och med hänsynstagande till den regionala balansen. Denna viktiga punkt saknas helt i propositionen, vilket vi anser vara allvarlig brist. Utskottet kritiserar alltså propositionen på en rad punkter, där man förstärker förslagen och undanröjer en del av bristerna. Utskottet anser ”att riksdagen inte bör frångå sitt tidigare önskemål om att den nuvarande produktionsvolymen i allt väsentligt skall bibehållas”. Sedan säger utskottet återigen — det är viktigt att understryka detta: ”En planering med detta mål bör, som riksdagen redan uttalat, grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningar.” Herr talman! När det gäller propositionens förslag till åtgärder mot sysselsättningsminskningen på kort sikt säger utskottet: ”Utskottet kommer i det följande att förorda en ytterligare förstärkning av en del av dessa åtgärder. För att en vändning till det bättre skall bli bestående krävs långsiktiga samhällsinsatser av en helt annan storleksordning än den regeringen förordat i propositionen.” Herr talman! Jag skulle kunna sluta här med min genomgång av propositionens brister och inta en mer positiv hållning. Den positiva hållningen grundas på utskottets behandling av propositionen. Utskottet har, som jag nyss sagt, på avgörande punkter förstärkt propositionens förslag och undanröjt bristerna i den. Jag skall inte i detalj gå in på utskottets förslag till ändringar. Jag skall bara nämna att utskottet underkänner regeringens tro att man under en krisperiod skulle ha möjligheter att upprätthålla en fjärdedel av tekoimporten. Sammantaget har utskottet kommit fram till att med de ändringar som föreslås bör propositionen kunna godtas. Det har till betänkandet fogats 4 reservationer som centerns utskottsledamöter deltar i. Det har, som Rune Johansson redan påpekat, en något märklig bakgrund. De fyra reservationerna nr 3, 4, 5 och 6 skulle normalt sett har varit en majoritetsskrivning i utskottet. En av folkpartiets ledamöter var frånvarande vid den slutliga voteringen, varför det blev lika röstetal. Därmed kunde den socialdemokratiske utskottsordföranden med sin utslagsröst avgöra voteringen till det socialdemokratiska förslagets favör. Detta är alltså bakgrunden. Jag skall därför ta upp reservationerna 3, 4, 5 och 6. Andra kolleger i näringsutskottet kommer att behandla de övriga reservationerna. Först vill jag säga att jag tycker att Rune Johansson var ovanligt demagogisk när han i sitt anförande kom in på de åtgärder som man på olika håll vill vidta dels för att förbättra propositionen där den brister, dels för att rent allmänt förbättra tekoindustrins möjligheter. Han sade ungefär så här: Vi har kommit överens om att det är nödvändigt att bibehålla tekoindustrin. Alla partierna hade i stort sett kommit överens om att den härindustrin måste utvecklas i framtiden, och det inte bara av beredskapsskäl utan även av andra skäl. Inte minst var vi tvungna att göra det med hänsyn till de anställda. Men när vi nu föreslog de och de metoderna ville de borgerliga ledamöterna i utskottet inte vara med. Alltså: de vill inte bibehålla tekoindustrin på oförändrad nivå med allt vad detta innebär för de anställda och övriga intressenter. Herr talman! Med förlov sagt är detta inte bara demagogi utan en mycket enkel sådan. Skulle jag vilja vara elak — det är jag mycket sällan, framför allt inte om det gäller en så hygglig man som Rune Johansson —- skulle jag kunna påpeka att den period då tekoindustrin på allvar började rutscha utför var den period när Rune Johansson var industriminister. Han föreslog flitigt åtgärder av olika slag som ändock inte hade någon verkan. Jag vet inte vad det finns för anledning att tro att de åtgärder han nu föreslår skulle ha större verkan nu än den gången. Det är nog, herr talman, viktigt att vi presenterar våra egna förslag och satsar på dem. Förslagen återfinns i de här reservationerna. När det gäller importlicenserna avvisar vi det förslag som finns i socialdemokraternas partimotion. Vi konstaterar att ett sådant importlicenssystem väl i och för sig inte strider mot GATT-avtalet och mot våra överenskommelser med EG och EFTA men, herr talman, det är nog snudd på det. Man bör akta sig för att här i riksdagen träffa sådana beslut som kan medföra svårartade förvecklingar internationellt. Dessutom är det svårt att överblicka verkningarna av ett sådant licenssystem enligt vilket importandelen av de tekovaror som ett företag säljer inte skulle få uppgå till mer än t.ex. 70 96. Vidare är det, herr talman, uppenbart att ett sådant system skulle bli mycket byråkratiskt och mycket tungrott. Både Rune Johansson och jag är tillräckligt gamla för att ha varit med under det andra världskriget. Då hade vi verkligen ett stenhårt licenssystem, och vi vet båda hur fruktansvärt tungrott och byråkratiskt det var. Dessutom skulle en sådan här ordning kunna drabba skilda företag mycket olika. Huvuddelen av den svenska tekoimporten kommer i dag från EG och EFTA. I vissa delbranscher kommer närmare 90 96 av importen från de här områdena. Inför man då ett sådant licenssystem som det socialdemokraterna föreslår, skulle effekten bli den att importen från EG och EFTA minskade. Som jag förut nämnde måste EG och EFTA komma att reagera på detta. Det kan alltså bli handelspolitiska förvecklingar. På de grunder som jag här har anfört vill vi alltså inte acceptera ett sådant system. Globalkontingenterna kan det vara svårare att bedöma. Här finns det vägande synpunkter både för och emot. Jag vill påstå att det för oss varit ganska svårt att bedöma vad som var lämpligast. Vi vill emellertid inte överge dét nuvarande begränsningssystemet och övergå till globalkontingenter. Vidare instämmer vi i de skäl som i propositionen anförs mot ett sådant system. Med hänsyn till Sveriges åtaganden inom GATT-avtalet är det knappast troligt att vi skulle kunna åstadkomma några väsentliga nedskärningar av tekoimporten genom införandet av ett sådant här system. Dessutom drar man, herr talman, genom att byta ett sådant här genomgripande system också på sig mycket omfattande förvecklingar och svårigheter. Övergångsproblem skulle uppstå som kan drabba både industrierna och de anställda på ett ganska besvärande sätt. De redan nu ingångna begränsningsavtalen omfattar ca 95 96 av importen av känsliga varor från länder utanför EG och EFTA. En övergång till ett globalsystem skulle alltså även i det här avseendet medföra endast marginella förändringar. Beträffande övervakningslicenser, som föreslås från socialdemokratiskt håll, vill jag säga att vi inte tror särskilt mycket på sådana. De kanske skulle få en viss importbegränsande effekt, men den skulle bara vara marginell. Med ett sådant system skulle risken vara större för motåtgärder från en del handelsblocks sida, i första hand från EG och EFTA. Som jag nyss sagt måste vi undvika en sådan situation, därför att tekoindustrin — och det gäller såväl företagare som anställda inom denna industri — redan nu har tillräckligt med svårigheter. Att utsträcka licenskravet till tekovaror, för vilka tullfrihet inte begärs, är enligt vad utskottet inhämtat dessutom förenat med i första hand tekniska svårigheter. Vi avstyrker således detta förslag på nämnda grunder. I fråga om ursprungsdeklarationer erinrar vi i reservationen 6 om att det för den del av importen som är tullfri enligt EG/EFTA-reglerna redan i dag krävs en ursprungsdokumentation som intygar att varorna på visst sätt producerats inom EG eller EFTA. Mot bakgrund av praktiska erfarenheter i form av samtal med i detta sammanhang aktuella företagare vill jag här vitsorda att den ursprungsdokumentation som krävs uppfyller ganska högt ställda krav. Därför blir den ursprungsdeklaration som begärs från socialdemokratiskt håll idet närmaste kaka på kaka. Det finns alltså inte anledning att införa en sådan deklaration. Vi vill dock från centerpartiets sida erinra om — vilket vi även gör i vår partimotion — att det är väldigt angeläget att åtgärder sätts in mot försök att kringgå de här begränsningsreglerna. Frågan om eventuella åtgärder mot tredje lands import via EG och EFTA utreds f. ö. av handelsdepartementet i samråd med berörda myndigheter. Det finns anledning att avvakta detta utredningsarbete innan vi på allvar prövar frågan om införande av ett sådant system. Herr talman! Efter den gjorda genomgången av reservationerna ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag och motiveringar på de punkter där icke reservationerna nr 3,4, 5 och 6 avviker. I det sistnämnda hänseendet yrkar jag bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Textiloch konfektionsindustriernas utveckling har, som vi alla känner till, sedan 1960-talet kännetecknats av en fortgående minskning i fråga om både produktion och sysselsättning. Trots att en hel del stödåtgärder harsattsin från samhällets sida har branschens läge försämrats även under de senaste åren. Antalet sysselsatta inom tekoindustrin har sjunkit med över 40 96 under de senaste åtta åren. Den primära orsaken till detta är enligt min uppfattning de enorma kostnadsstegringarna under åren 1974-1976. Till de näringar som drabbats speciellt hårt av detta hör just teko. Trepartiregeringen vidtog en serie åtgärder för att förbättra det allmänna konkurrensläget. Jag tror att det inte minst i dag är viktigt att notera detta.

Tillsammans med de stödåtgärder som samtidigt sattes in gav detta en positiv effekt. Den s.k. temperaturmätning avseende konfektionsindustrin som genomförts på uppdrag av handelsdepartementet visar att lönsamheten inom branschen nu äntligen något har förbättrats. Andelen företag som har fått full täckning för sina rörliga kostnader vid tecknade order har ökat successivt sedan 1977. Jag tycker att det är en glädjande tendens. Från moderata samlingspartiets sida beklagar vi att man såväl inom regeringen som inom socialdemokratin på nytt talar om ytterligare höjningar av löneskatterna och vill understryka att tekobranschens belägenhet visar hur olycklig en sådan skattepolitik är. Höjningar med över 2 96 väntas med största sannolikhet för 1980, om regeringen får sin vilja igenom. Med den avtalsrörelse som vi har framför oss riskerar vi på det sättet en ny kostnadsexplosion med åtföljande försämrad konkurrenskraft. Och, herr talman, just konkurrenskraften är viktig, inte bara för att kunna bjuda bättre motstånd på den egna hemmamarknaden utan också för att kunna vidmakthålla och utveckla exporten. Sverige exporterar f. n. tekoprodukter till ett värde av mer än 2 300 milj.kr. per år. Det är inte så många som tänker på det, men så är det faktiskt. Mer än 40 96 av produktionen avsätts alltså på export. Efter detta, herr talman, vill jag något kommentera de moderata reservationerna. I reservationen 1 motsätter vi oss utskottsmajoritetens uppfattning att ett uttalande av uppfattningen om behovet av en ekonomisk politik och en skattepolitik som befrämjar tekoindustrins och det övriga näringslivets konkurrensförmåga och avsättningsmöjligheter bör prövas i annat sammanhang. Men, herr talman, att diskutera statlig subventionspolitik för att stärka konkurrenskraften hos tekoföretagen utan att först ta upp frågan om det allmänna kostnadsläget är att sätta skygglapparna på. För det är det allmänna kostnadsläget som på sikt avgör om många tekoföretag kan överleva. Reservationerna 3-6 har Bengt Sjönell nyss kommenterat. Jag skall därför inte gå in på dem utan skall ta upp reservationerna 8, 9 och 10. Reservationen 8 gäller ursprungsmärkning av kläder. Vi anser det viktigt att importvaror märks med uppgift om ursprungsland, men vi vill inte förorda lagstiftning om detta utan rekommenderar regeringen att återuppta förhandlingar med branschen för att på frivillig väg få till stånd en överenskommelse. I reservationen 10 reserverar vi moderater oss mot att den tillåtna bidragssumman i bidragsfallen högst skall kunna uppgå till 10 96 av lönekostnaderna under budgetåret 1979/80. Vi anser nämligen att företag som kan utnyttja dispensen i regel borde vara i en sådan situation, att de mer än väl behöver komma i åtnjutande av det normala maximibidraget på 15 96 av lönesumman. Inte heller finner vi det rimligt att de fackliga organisationerna skall ha en sådan absolut vetorätt i de aktuella frågorna som förordas i propositionen och f. ö. också i yttrandet från arbetsmarknadsutskottet. Ett system av det slaget kan, som av arbetsmarknadsutskottets moderater anförts i den avvikande meningen till detta yttrande, ifrågasättas från både principiella och andra utgångspunkter. Vi anser i reservationen 9 från moderat sida ått det bör finnas möjligheter för AMS att under alla förhållanden pröva frågan och bevilja dispens och därmed äldrestöd. Ett led i utjämningen av tekoindustrins kostnadshandikapp har varit de särskilda strukturgarantierna för vilka ränteoch amorteringsbefrielse åtnjutits i två år. I en del fall har en kombination skett med ett särskilt avskrivningsförfarande. I propositionen har föreslagits en försämring, vilket även vunnit utskottsmajoritetens gillande. Från moderat sida finner vi det i reservationen 11 ologiskt att de industripoiitiska åtgärder som föreslås i vissa fall innebär en förbättring av industrins villkor, i en del andra fall en direkt försämring. Det stämmer inte överens med en kraftfull satsning på tekoindustrin. Vi kan för vår del inte godta någon försämring av ränteoch avskrivningsbestämmelserna på sätt som har föreslagits i propositionen. I reservationerna 12 och 13 reserverar vi moderater oss till förmån för ett system där konsultbidrag, utbildningsbidrag m.m. skall utgå med oförändrat belopp under hela planeringsperioden — detta för att branschens företag måste ges en längre planeringssikt än ett år avseende det stöd som regering och riksdag har för avsikt att lämna. Alla som sysslar med tillverkning vet att man inte kan planera bara för ett år i taget. Det blir ryckigt. Därför behövs det mera långsiktig planering. Det är det som vi här har markerat. Herr talman! Till sist skulle jag helt kort också vilja beröra den socialdemokratiska tekopolitiken. Den utgör tyvärr en fortsättning på en politik baserad på tron att tekoindustrin kan utvecklas genom ökad byråkrati. Genom ett system med importlicenser vill socialdemokraterna förbjuda att importandelen i ett företags försäljning av tekovaror får uppgå till mer än 70 96. Förutom att det systemet skulle bli byråkratiskt och tungrott torde det också vara oacceptabelt från näringsfrihetssynpunkt. Följden av förslaget skulle bli att de sysselsättningsproblem som nu finns inom tekosektorn överflyttades till importoch handelsföretagen, där också åtskilligt med folk finns sysselsatt. Socialdemokraterna tycks glömma bort konsumenternas beteende i denna fråga. Jag tror för min del inte att en importlicensiering av socialdemokratisk modell leder till att svenskarna skulle köpa mera svenskt. Risken är däremot uppenbar att svensken minskar sin konsumtion av tekovaror, vilket i sin tur skulle medföra ökad arbetslöshet bland de handelsanställda. Inte heller torde införandet av globalkontingenter och övervakningslicenser för all tekoimport i någon nämnvärd grad stärka den svenska tekoindustrin. Tvärtom! Risken för motåtgärder från EG/EFTA-länderna och kanske även från andra länder är uppenbar. Herr talman! Den enda framkomliga vägen för att hålla en sådan kostnadsnivå att vi på sikt kan konkurrera är att man bedriver en annan ekonomisk politik med mera generella åtgärder. Höjda arbetsgivaravgifter är i detta hänseende en mycket dålig medicin. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,2,3,4,5,6, 8,9, 10, 11, 12 och 13 vid näringsutskottets betänkande 1978/79:48.

Herr talman! Skall vi ha en industri som är till för människornas skull —-eller skall vi ha människor som bara får vara till för industrins skull? Sällsynt skarpt står den frågan för textilindustrin i dag. Vad som nu utspelas ute i tekobygderna är början på slutet — det är den första fäktningen i slutstriden om den svenska tekoindustrins existens. Och i den striden vet regeringen Ullstens ministrar verkligen sin plats. Man bryr sig inte ens om att nödtoftigt skyla över sin cynism. I folkpartiets Sverige skall det inte finnas plats för någon tekoindustri. Det är en rätt märklig omsvängning i den liberala tankevärlden. På 1950-talet var Bertil Ohlin en förespråkare för textiltullar — detta i polemik mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen. I dag intar Hadar Cars den dåvarande socialdemokratiska ståndpunkten — och det med råge på, kan man säga — medan Rune Johansson ironiskt nog är den som har axlat Bertil Ohlins roll. På den tiden var folkpartiet under inflytande av sådana representanter för textilproduktion och handel som Gustaf Kollberg och Thorsten C. Bergh på Mab och Mya. Men tiderna förändras. Aktieägarna i regeringen Ullsten har flyttat sina portföljer till mer intressanta delar av näringslivet. Därför kan de nu förespråka textilindustrins död. Mer överraskande är den allmänna ekonomiska filosofi som folkpartiregeringen företräder och som skiner igenom i dess proposition. Bertil Ohlin var — säga vad man i övrigt vill en väl skolad ekonom i 1930-talets Keyneska anda. Men folkpartiregeringen har med sin tekoproposition förflyttat sig tillbaka till tiden före 1930. Det vilar en anda av Milton Friedman över folkpartiets allmänna nationalekonomi. När man läser dess tekoproposition är det som att höra gamle Arvid Lindman, högerledaren, tala vid 1933 års riksdag. Och det är väl ändå en bedrövlig målsättning att ha i detta nådens år 1979. Därför måste det sägas klart ut: Regeringens syn på tekoindustrin och den internationella arbetsfördelningens problem hör inte hemma i vår tid. Mer och mer har den ekonomiska teorin orienterat sig därhän, att man har insett det farliga i att hela branscher raderas ut i vissa länder. En viss bredd och mångsidighet i det industriella schemat stärker tvärtom ett land. Det skapar fler alternativ i utvecklingen. Det gör den allmänna efterfrågan i samhället jämnare. Det ger ett rikare flöde till teknologi och idéer. Bl. a. därför måste svensk tekoindustri finnas kvar i sin nuvarande omfattning. Regeringens brutala nedläggningslinje har mött motstånd i näringsutskottet. Det finns inte mycket kvar av propositionen, och det är tur. Men också utskottet, den borgerliga oppositionen och socialdemokraterna är egentligen talesmän för en kapitulationslinje. Den främsta skillnaden är att man vill dra ut på nedläggningsprocessen längre än regeringen. Men man accepterar i och för sig arbetslöshet och fabriksdöd, bara den sker, som man säger, planmässigt och i ”acceptabla former”. Utskottslinjen är motsägelsefull och har tyvärr inte någon riktig trovärdighet. De borgerliga oppositionspartierna säger sig vilja slå vakt om teko. Men på varenda punkt där socialdemokraterna å sin sida kommer med förslag till importbegränsningar och lagstiftning mot orättvisa prispåslag flyr de borgerliga undan. Också den socialdemokratiska linjen kan i viss mån kritiseras för att den i en del stycken hänger dåligt ihop. Å ena sidan kräver man att tekoindustrin skall hållas kvar på nuvarande produktion, mena å andra sidan talar man inte om att detta innebär ständigt nya avskedanden och nedläggningar. På grund av rationaliseringen innebär ju en bibehållen produktionsnivå en stadigt minskande sysselsättning. Där tyckte jag att Rune Johansson bl.a. blandade ihop två ting när han å ena sidan sade sig vara för en bibehållen produktionsnivå och å andra sidan sade sig vara för en bibehållen sysselsättningsnivå — det är två ting som inte hör ihop och som inte låter sig förenas. Å ena sidan vill socialdemokraterna ha restriktioner för lågprisimporten — och det är en tankegång som vi naturligtvis ansluter oss till — men å andra sidan uttalar de sig offentligt för en 70-procentig import och vill inte gå in för en socialklausul mot frizonerna i världen. Man så att säga både vill och inte vill. Man vill ha ett saneringsbolag för tekoindustrin och ökat stöd åt den statliga tekokoncernen. Men man vill i utskottet inte ens sakbehandla det kommunistiska kravet på förstatligande av tekoföretagen och en ledning med valda arbetarmajoriteter på alla nivåer. Enligt vår mening hade det varit bäst om arbetarrörelsen konsekvent tagit upp Beklädnadsarbetareförbundets krav, liksom man över huvud taget bort gå in för en ny, egen tekopolitik. Av det som nu är blir bara nya reträtter, nya ödeläggelser, fastän i långsammare takt än vad folkpartiregeringen ville. Tekoindustrin har enligt vår mening nått därhän att den bara kan räddas med en i grunden ny tekopolitik, med ett nytt synsätt på produktionens framtida ändamål och en ny inställning till den internationella situationen. Vpk kräver, som enda parti, att de 38 000 arbeten inom svensk teko som fanns vid utgången av 1978 skall vara kvar. Detta skall vara riktpunkten för den långsiktiga tekopolitiken. Låt oss då ställa frågan: Är detta illusioner? Är det ett orealistiskt riktmärke? Är det ren demonstrationspolitik? Knappast. Av industriverkets utredning — när den refererar till statistiska centralbyråns företagsstatistik — framgår att det stora flertalet tekoföretag, liksom tekobranschen över huvud taget, faktiskt går med vinst. Lönsamheten är blygsam, den är lägre än i flertalet andra branscher. Därför flyr naturligtvis kapitalet bort från teko — vill hellre lägga ner och satsa på annat. Men man skall komma ihåg att tekoproduktion i allmänhet i Sverige dock är lönsam och har varit lönsam under 1970-talet. Målsättningen 38000 arbeten skulle vara orealistisk, om man som utskottet och regeringen förutsatte att nuvarande utveckling av produktion och handel obönhörligt skulle fortsätta, om tekoproduktionen alltjämt i huvudsak var en angelägenhet för privatkapitalet och om de statliga tekoföretagen hade precis samma inriktning som de privata. Däremot skulle den vara realistisk under förutsättning att man går in för ett brett program av förnyelse för hela tekoindustrin. Vad innebär då ett sådant program av förnyelse? Man bör enligt vår mening nationalisera alla eller flertalet tekoföretag i landet. Därav bör man bilda ett stort statligt tekokombinat med underleverantörer inom hela produktionskedjan. I detta stora tekokombinat, där man alltså långsiktigt kan planera för en ny utveckling, skall valda representanter för de arbetande ha majoritet i alla ledningsorgan. De arbetandes kunnande skall mobiliseras i förnyelsen. Till det statliga tekokombinatet bör knytas ett statligt importbolag, genom vilket all tekoimport skall gå. Det bör sättas upp ett kvalitetskrav, enligt vilket all import som är kvalitetsmässigt undermålig helt enkelt inte skall släppas in i landet. Skall man undvika nya nedläggningar, måste man garantera en större del av marknaden åt svensk tillverkning. Det räcker då inte med de 25-30 26 som t.ex. socialdemokraterna förespråkar. Gränsen måste sättas vid minst 40 96 egen tillverkning. Då frågar kanske någon: Går det för sig för frihandelns skull? Ja, det måste det göra. År 1974 — vid en inte avlägsen tidpunkt — var importandelen bara 53 96, och det var på några få år som den hastigt steg till över 70 96. Detta var ingen naturlig följd av frihandeln, det var snarare en följd av medveten inköpsoch prispolitik från främst de stora varuhuskedjorna. Redan 1974 års siffra — 53 96 — var en hög siffra för import, sett ur internationell handelssynpunkt. Med 60 26 import som riktmärke skulle vi ge svensk teko en hygglig garanti, samtidigt som vi ändå skulle ha en generös import internationellt sett. Hur kan vi då bringa ner importen med ca 15 procentenheter till nivån 60 26? Det målet kan bara uppnås om vi helt slopar import från länder där man har frizoner eller där de politiska regimerna upprätthåller en grov utsvältningspolitik mot de arbetande. Vi är här i landet och i svensk arbetarrörelse traditionellt vänner av frihandel. Men vi kallar inte ekonomisk gangsterism och politisk laglöshet för frihandel. Lika litet som en seriös köpman handlar med hälare eller banditer, lika litet bör en civiliserad nation handla med de s.k. frizonerna. Frizonerna är en form av brutal subventionering av privatkapitalet. Denna subventionering åstadkoms genom att normala lagar i ett land upphävs inom frizonerna, att utsugningen görs fullständigt omänsklig och att man bryter . mot mänskliga rättigheter på samma sätt som nazisterna bröt mot de principer som proklamerades av domstolen i Närnberg. Det är en fullständig orimlighet när man i frihandelns namn kräver att frizonerna ohämmat skall få släppa in sin produktion. Och att handla med frizonerna är faktiskt ett förräderi mot de fattiga, som där är föremål för utsvältning. Frizonernas förhållanden är i själva verket en hämsko på en sund industrialisering. De är till nackdel för u-ländernas folk likväl som de är till nackdel för arbetarna i Sverige. Därför bör vi stoppa importen från frizoner, liksom från länder som Indonesien, Sydkorea, Thailand, Taiwan, Malaysia, Singapore och Macao. Vidare måste handelns prissättning regleras i lag på det sätt som föreslås i den socialdemokratiska reservationen på denna punkt. Det visar sig ju, vilket Rune Johansson påtalade, att svensk teko inte bara missgynnas genom själva metoden med procentpålägg. Därutöver förekommer ofta en ytterligare, medveten diskriminering med högre pålägg på svenska varor. Men kan då svensk tekoindustri producera vad som krävs, utan att det blir för dyrt för konsumenterna? Det är naturligtvis inte realistiskt att tro att tekoindustrin i Sverige skall kunna öka sin sysselsättning i framtiden. Men den kan behålla de 38 000 jobb om vilka jag här har talat, under förutsättning av att den stegvis börjar slå in på produktion för nya ändamål. Vad innebär då det? Textil produktion har länge styrts av en mycket ensidig teknologisk utveckling. Tekniken har gynnat kortfibrig bomull, uttunnade syntetplagg och låg hållbarhet. Därför har vi fått brist på en mängd textilier, som människor har behov av, samtidigt som vi bjuds en mängd dåliga varor, till vilka alternativ saknas och som vi mycket väl skulle kunna vara av med. Man öser t.ex. ut över oss importerade jeans, som går itu så fort man drar i byxlinningen och som säljs med fickor och sömmar fulla av fransar. Man importerar handdukar som har så dålig uppsugningsförmåga att man inte ens blir torr av dem efter vanlig handtvätt och som dessutom fäller ut stora mängder stoff efter varje maskintvätt. Då har vi ändå här i landet t.ex. Marks Pelle Vävare AB, som gör högklassiga handdukar och som skulle kunna göra dem till lägre kostnader med längre serier. Både plockningsoch spinnteknik har internationellt utvecklats efter en linje där de ger till resultat utglesat material. Följden härav är att plaggen måste förses med ett övermått av färg och appretur. Det är naturligtvis till glädje för Du Pont och andra stora internationella kemikoncerner, men det ger större kemisk påverkan i textilarbetarens arbetsmiljö och allt större problem för allergikerna i landet. Det ger också opraktiska lösningar för konsumenten, som upprepade gånger måste separattvätta överfärgade plagg, och det ger ett sladdrigt och stillöst material, när man väl efter några omgångar tvättat ur ytbehandlingen. Syntetfiber är, som vi alla vet, ett användbart och ofta mycket bra material. Men i sin dåliga form och använda på fel områden blir syntetplaggen en belastning, både praktiskt och ekonomiskt. Vi har hundratusentals hudallergiker i landet, som behöver icke-artificiella material i sina kläder, material utan överdriven ytbehandling. Vi har barn i slitåldrarna, som inte får vettiga kläder utan överfärgade plagg med låg hållbarhet och svag isolering. Vi bjuds en mängd vinterkläder av syntetmaterial, som stoppats upp med konstvadd för att dämpa den dåliga isoleringen — med påföljd att lufttätheten drivs upp, kroppsvärmen bildar kondens på plaggens insida, nedkylningseffekter uppstår och direkt hälsofarliga verkningar kan framkomma. För sådana kategorier som utearbetare, idrottsoch friluftsfolk samt barn i ras och lek är detta inte bara en brist på funktionalitet i produkten —i vissa situationer kan det faktiskt vara en ren hälsofara. När vi söker se ut över verklighetens fält, hur det konkret står till, då skall vi finna breda sektorer av mänskliga behov som aldrig har tillgodosetts och där man i stället i den heliga frihandelns — eller snarare de heliga frizonernas — namn bjudit skräp, som varit följden av en ensidig teknik. Häri landet finns utvecklingsmöjligheter för att tillgodose dessa mänskliga behov. Här finns yrkeskunnandet. Här finns ännu mångsidigheten i tillgången på material. Här finns ullproduktion av klassiskt, högklassigt slag. Här finns rayonproduktion, dvs. ett levande naturmaterial, som med teknik och forskning kan stärka och utveckla sina gynnsamma egenskaper. Här finns förutsättningarna att införa en annan teknik som inte nödvändigtvis förutsätter utglesning av materialet. Här finns också politiska kontaktkanaler till de länder i tredje världen som inte underkastat sig de amerikanska bomullsplockningsmaskinernas krav på korta fibrer utan alltjämt tillhanda håller goda kvaliteter på råvaran. Detta skall vi slå vakt om. Det får inte förödas, därför att mycket av det hör med all säkerhet framtiden till. Vi skall handla med utlandet. Vi skall inte minst stimulera svensk kvalitetsexport åv textil, ty den ger oss mer valuta än vad malmexporten gör. Vi skall givetvis erkänna att mycket kan utlandet göra bättre och billigare än vi. Vi skall därför förbli ett frihandelsland. Men vi skall bygga upp en ny sektor, där rättesnöret skall vara de mänskliga behoven. Vi bör garantera denna sektor en hygglig och någorlunda bred avsättning. Vi skall inte sluta våra hamnar utan inse att minst halva marknaden kommer att höra importen till. Men vi skall skydda oss från skräp, och vi skall inte ställa upp på frizonernas slavarbete. Så räddar vi svensk teko från undergången. Några ord till sist, herr talman, riktade till landets textilarbetare. Det är en ödesdiger period för svensk textilindustri som i dag inleds. För den som här i riksdagen ser politikernas hänsynslöshet eller — i bästa fall — deras fortlöpande påtvingade reträtter förstår att skall svensk teko kunna stå fast vid 38 000 jobb och kunna genomföra en stor och nödvändig kvalitativ förnyelse, då håller inte i längden det kapitalistiska ägandet. Då måste vi ha samordning, långsiktighet och planering. Då måste vi framför allt ha en kår av textilarbetare som säger klart ifrån: Stopp för nedläggningarna! Hit, men inte längre! Nu måste vi slå in på en ny linje! Det är på textilarbetarna själva det till sist hänger. Ty den dag den sista bobinen slutat snurra och den siste färgaren går ut genom fabrikens dörr, ut till den stora AMS-armén, då är det för sent. Då har ni inte längre styrkan och kamratskapet att falla tillbaka på. Då kan det som revs ner inte gärna byggas upp. Gamla textilarbetare kommer säkert ihåg Kungsfors. Mot kortsynta och egoistiska textilföretagare, mot vacklande och maktlösa politiker är andan och solidariteten från Kungsfors den faktor som kan tvinga fram nya lösningar och en bättre tid. Kanske har ni textilarbetare varit alltför tysta under många år. Det är dags att säga ifrån för en ny tekopolitik, för en förnyelse åt de bygder vilkas framtid i dag på ett så ödesdigert sätt ligger i den politiska vågskålen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motioner 1526, 1642 och 2258.

Herr talman! Näringsutskottet har under 1970-talet behandlat ett stort antal propositioner om åtgärder för tekoindustrin. Åtgärderna har under denna tid varit i allt väsentligt av industripolitisk natur. Det har varit stöd till omstrukturering och utbildning, bidrag för konsultundersökningar och exportstöd. De olika stödformerna till trots minskade branschens produktionsförmåga undan för undan, och statsmakterna fick därför lägga försörjningsberedskapspolitiska aspekter på stödformerna. Den statliga tekopolitiken har därmed kommit att bli beroende av den svenska säkerhetspolitikens utformning. Jag tycker att det är väsentligt att vi har klart för oss bakgrunden till de olika stödåtgärder som vi i dag sätter in. Från 1977 har en betydande förändring inträffat i åtgärderna för att trygga en godtagbar och tillräcklig tekoproduktion. Statens stödåtgärder dominerades, som jag sade, tidigare av industripolitiken. Genom riktade åtgärder till tekoindustrin i form av äldrestöd har arbetsmarknadspolitiken och försörjningsberedskapspolitiken blivit de väsentliga inslagen i statens stödåtgärder. Det är på de oundgängliga försörjningsområdena som vi måste ha kvar en minimikapacitet inom tekoindustrin. Vi kan jämföra tekoområdet med läderskoområdet, där ett års produktionsmål på 2 miljoner par har fastställts av riksdagen. När vi behandlade propositionen i utskottet hade vi tillgång till industriverkets utredningar och rapport om läget. Läget för den svenska konfektionen har blivit betydligt bättre, även om förbättringen är av kortsiktig natur. Devalveringen av den svenska kronan, äldrestödet och borttagandet av löneskatten har varit de mest positiva åtgärderna för tekoindustrin. I olika motioner som utskottet behandlade i dessa sammanhang redovisades varslen på den här arbetsmarknaden. Men under behandlingen inkom en rapport bl.a. från industriverket att varslen hade återtagits. Läget för konfektionsindustrin har under denna vår i hög grad förändrats. Om det är en förändring på lång sikt eller inte vet vi ingenting om. Men f.n. har konfektionsindustrin det hyggligt, och det behöver den sannerligen ha. Den statliga tekopolitiken har mot den bakgrund jag här beskrivit blivit svår att överblicka vad gäller både mål och åtgärder. Därför har behovet av en samlad och övergripande plan för tekoindustrin växt sig allt starkare. Även om man inte kan lösa alla problem med planering, var —det vill jag nog påstå — förväntningarna stora på den plan som regeringen aviserade till våren 1979 för tekoindustrin. I propositionen fastläggs nu en plan för en treårsperiod, vilket bör ge stadga åt företagens planering. I propositionen fastläggs också miniminivåer som inte får underskridas av försörjningsberedskapsskäl. Ett omfattande försörjningsberedskaps-, arbetsmarknadsoch industripolitiskt åtgärdsprogram föreslås. Propositionens kostnadsram ligger på 375 milj.kr. Det är alltså den största satsning som har gjorts på tekoområdet. Och det finns skäl till det också, för tekoindustrin har haft att kämpa med större svårigheter än nästan någon annan bransch. Den plan som nu föreslagits innebär å andra sidan en större satsning från statens sida än vad flertalet andra branscher kommit i åtnjutande av. Med anledning av propositionen har det väckts ett antal motioner som behandlas i detta betänkande från näringsutskottet. Även om det i motionerna i ord rått stora skillnader i uppfattningen om kvaliteten på propositionen, så har det i sak varit mycket måttliga skillnader. Nåväl —det har förekommit mycket kritik av propositionen, inte minst från kammarens talarstol i dag. Vad beror nu det på? Kritiken i näringsutskottets betänkande och i debatten har sin bakgrund i riksdagens och näringsutskottets uttalande i december förra året. Riksdagen uttalade alltså i december förra året att regeringens aviserade proposition om tekoindustrin borde innehålla en övergripande plan för samhällets insatser på tekoområdet såväl på kort som på lång sikt. Planen borde syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt bibehålls samt grundas på försörjningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska bedömningar. I planen borde anges den produktionsnivå resp. produktionskapacitet som krävs för att försörjningsberedskapsmålen skall kunna uppfyllas. Riksdagens uttalande bör ses som en allmän inriktning av propositionsarbetet i fråga om de mål i stort som bör gälla för den övergripande planen på tekoområdet. Det kan självfallet inte vara fråga om att regeringens mer preciserade överväganden rörande avvägning mellan olika mål och mellan mål och medel skulle bestämmas i förväg. Det utskottsbetänkande som riksdagens decemberuttalande grundade sig på, näringsutskottets betänkande 1978/79:16, innehöll ju inte heller någon som helst analys i detta avseende. Utskottet hävdar i betänkandet att regeringen i princip underkänner riksdagens ställningstagande i fråga om arbetsmarknadsoch regionalpolitiska hänsyn. Rune Johansson påstod detsamma. Till denna slutsats kommer utskottet med anledning av diskussionen i propositionen om vilka faktorer som kan motivera att en nivå fastställs för den produktion som en hel industribransch inte bör få underskrida. Enligt propositionen är det endast försörjningsberedskapsaspekterna som kan utgöra ett skäl för att låsa fast en bransch vid en viss storlek. Såsom framhålls i propositionen strider det mot grundläggande principer för vår samhällsekonomi att upprätthålla sysselsättningen i en hel bransch på en viss nivå. Det som är av regionalpolitiskt intresse är den totala tillgången på arbetstillfällen, inte i första hand arbetstillfällena i en viss industrigren.

Enligt riksdagen skulle således hänsyn inte tas till arbetsmarknadsoch regionalpolitiska aspekter vid fastställande av dessa nivåer. Vad som sägs i propositionen i detta avseende står således i överensstämmelse med riksdagens decemberuttalande. Det bör också framhållas att det endast torde vara det försörjningsberedskapspolitiska motivet som kan försvaras från handelspolitiska utgångspunkter. Enligt samma uttalande borde den övergripande planen grundas på förutom försörjningspolitiska även arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Regeringen föreslår att äldrestödet skall bibehållas under hela planeringsperioden och att det skall utgå på oförändrad nivå under hela budgetåret 1979/80. Vidare föreslås att försörjningsberedskapslån, då det finns särskilda arbetsmarknadsoch regionalpolitiska motiv, skall kunna utgå till företag inom delbranscher, där en försörjningsberedskapsmässigt kritisk nivå ännu inte har underskridits. Sammantaget innebär detta den mest omfattande arbetsmarknadsoch regionalpolitiska satsning som gjorts för tekoindustrin. Riksdagens önskemål har således även i dessa avseenden tillgodosetts. Jag har svårt att förstå den kritik som har riktats mot propositionen. All kritik har i sak endast inneburit att utöver de 375 milj.kr. som regeringen har föreslagit i olika stödformer utskottet har plussat på med ytterligare 4 milj.kr. för olika åtgärder. Det är alltså omkring 1 96 mer än vad som föreslagits i propositionen. Enligt riksdagsuttalandet bör den övergripande planen syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas. Med hänsyn främst till de positiva rapporter som kommit fram om tekoindustrins utsikter under den senaste tiden, om den psykologiska betydelsen av att miniminivåer fastställs för branschen och att de åtgärder som föreslås skall vidtas resp. finnas i beredskap finns det all anledning att tro att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall kunna bibehållas. Om utvecklingen efter en tid trots allt skulle bli negativ, finns självklart möjlighet för regeringen att återkomma med ytterligare medel. Alla i utskottet är, trots den ganska hetsiga debatt som har varit, ändå i allt väsentligt eniga om vad som skall gälla för samhällets tekopolitik i framtiden. Det är viktigt att vi får en modell som står sig under en längre tidsperiod. På den statliga sidan får tekodelegationen och myndigheter ta över vardagsarbetet. Den stadga som tekopolitiken får bör ge tekoindustrin det som den mest behöver, nämligen arbetsro och framtidstro. Herr talman!

Herr talman! Goda strateger på folkpartisidan, som inser att de lidit nederlag när det gäller propositionen och utskottets förkastande av denna, företar naturligtvis skickliga reträtter på det sättet att de nu vill låta påskina att det egentligen inte finns någon oenighet i sak. Sven G. Andersson karakteriserar den kritik som framkommit mot propositionen som verbal. Får jag först fråga: Hur skall en kritik se ut som inte är verbal? Det tillhör så att säga kritikens normala form att uppträda i ord. Det är självklart att man med ord då måste utöva kritik. Den kan inte vara annat än verbal — dvs. om vi inte börjar kasta sten på varandra.

Rune Johansson i Ljungby får svara för sig själv i den här replikomgången, men om jag säger att vpk krävde upprättandet av ett stort statligt tekokombinat, en nationalisering av de privata tekoindustrierna, så ligger det väl inte nära Sven G. Anderssons åskådning i sak. När vi kräver arbetarmajoritet i alla den statliga tekoindustrins ledningsorgan, är väl inte detta i saklig överensstämmelse med vad Sven G. Andersson och folkpartiet står för. Någon sådan arbetarmajoritet vill de inte veta av, för de har ju avstyrkt vår motion — utan sakbehandling till råga på allt. Vårt krav på en oberoende textilforskning har man inte kommenterat. Ni Nr 157 vill uppenbarligen inte ha någon 60-procentig import. Ni är beredda att Måndagen den acceptera betydligt högre siffror. Då kan man inte tala om att det är en nära 28 maj 1979 saklig överensstämmelse. Ni är också mot kravet på ett kvalitetsminimum på importerade produkter. Man kan inte heller säga att ni därvidlag sakligt står propositionens kritiker nära. När det t.ex. gäller prissättningen finns en socialdemokratisk reservation, som vi från vpk givetvis kommer att rösta för. I denna redovisar man en i grunden annorlunda syn på vilka metoder som skall användas. Ni kan väl inte påstå att ni genom att avslå den skulle ge uttryck för att ni står nära socialdemokraternas och vpk:s ståndpunkt? Kritiken har väl, Sven G. Andersson, varit mer än verbal. Den har rört ganska grundläggande förhållanden, i synnerhet när det gäller textilindustrins utveckling på litet längre sikt.
Herr talman! Först en fråga till Sven Andersson i Örebro. Jag uppmärksammade att han nämnde tekodelegationen. I näringsutskottets betänkande från i fjol tillmättes denna tekodelegation en mycket stor betydelse — det är riktigt. Vi förväntade att den, med hänsyn också till partsammansättningen, skulle kunna uträtta åtskilligt. Nu har jag fått uppgifter om att tekodelegationen sedan februari månad saknar ordförande, under alla omständigheter ordinarie ordförande. Som ordförande fungerar tillfälligt — jag räknar med det — en av tjänstemännen i industriverket, och det har sagts att arbetet ligger praktiskt taget nere. Det borde väl ändå vara det minsta man kan begära av regeringen att den skyndsamt tillser att tekodelegationen fungerar under en, som vi hoppas, kraftfull ordförande. Herr talman! De tre borgerliga partiernas företrädare i näringsutskottet har varit ganska samstämda i fråga om sin bedömning av de åtgärder som vi föreslagit från den socialdemokratiska sidan.

Det är för mig utomordentligt bekymmersamt å alla de anställdas och denna industris vägnar. Sven Andersson säger att det vidtas ju kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och samtidigt talar man i regeringens proposition och i de delar av näringsutskottets betänkande som de borgerliga partierna står för om att äldrestödet skall bibehållas och är förlängt till tre år. Ja visst, men industriverket redovisar att trots de mycket långtgående stödåtgärder som vidtas kommer under perioden 1978-1981 mellan 5 000 och 6 000 jobb att försvinna. Om detta är ett mått på vad Sven G. Andersson menar är en tillfredsställande utveckling och ett tillfredsställande stöd för att bevara tekoindustrin, då måste vi betacka oss. Vi måste vidta längre gående åtgärder.
Herr talman! Tyvärr kan jag inte ge Rune Johansson i Ljungby besked om varför tekodelegationen inte har fått en ny ordförande, och jag känner inte heller till något om den ordförande som han här nämnde. Det är också litet svårt för mig att ta reda på det under ett replikskifte, men jag hoppas att det kan ge sig senare under debatten. Rune Johansson betackar sig för den tillfredsställelse Sven Andersson känner. Rune Johansson har ju lång erfarenhet av industripolitik och har följt tekoindustrin under alla dessa år. Själv har jag mitt hemvist i en skostad. Jag har fört åtskilliga debatter ända från den tid då problemen började inom skoindustrin; utvecklingen har varit mycket ogynnsam även där. I mitt anförande sade jag att tekoindustrin verkligen behöver få det här stödet. Nu hänvisar Rune Johansson till industriverkets prognoser — vi skall hålla oss till prognoser också — men ändå är socialdemokraterna villiga att godta en viss avgång genom en produktivitetsförbättring inom branschen. Vi förutsätter att de åtgärder som nu har vidtagits skall ge både framtidstro inom branschen och lugn så att man kan jobba på litet längre sikt, när man nu har fått åtminstone ett treårsintervall. Herr talman! Det är självklart, Jörn Svensson, att vi icke har samma uppfattning. Vpk:s motion har inte heller rönt någon som helst förståelse i utskottet. Vad jag anförde var ju att i utskottet var vi i stort sett överens, utom i fråga om de förslag med protektionistisk inriktning som socialdemokraterna fört fram. Vpk vill, som Jörn Svensson här har framhållit, ha ett stort jätteföretag på tekoområdet, och på den punkten har vi självklart ingenting gemensamt. Vi känner ju alla till att de tekoföretag som har gått hyggligt är de som har kunnat hitta ”nischer” och utveckla sin produktion med tanke på dessa. De företagen går fortfarande bra.

Herr talman! Jag tackar Sven G. Andersson för att han erkände det riktiga i vad jag sade. Jag sade att det finns ett svalg befäst mellan å ena sidan folkpartiets och regeringens syn på tekofrågan och å andra sidan vpk:s syn. Han ville tidigare göra gällande att skillnaden mellan oss bara var verbal — det var vad han sade i sitt första anförande. Nu har vi alltså konstaterat att det finns en mycket klar saklig skillnad — Sven G. Andersson står främmande för nästan alla de åtgärder vi har föreslagit. Låt mig utvidga mitt näsvisa frågande litet grand med att säga: Var det denna skillnad som var orsaken till att vpk-motionen 1526 och det tiopunktsprogram för åtgärder på det textilpolitiska området som där finns utförligt beskrivet inte blev föremål för någon som helst sakbehandling i utskottet? Ingenting av det som framförs i detta program i sak är med en enda rad kommenterat i utskottets betänkande. Utskottet säger bara att man avstyrker motionen. Kanske var orsaken den att skillnaden var så påtaglig. Kontrasten var så stor att man inte ville gå in i en debatt om dessa känsliga ting.

Vad jag förstår, är det illusioner att tro att man skall kunna behålla frihandeln i den fullständigt oinskränkta och onyanserade mening som gällt hittills, ifall man vill åstadkomma en någorlunda positiv utveckling inom teko i Sverige. Om svaret på detta är ja, dvs. att det måste införas restriktioner, är det inte en väsentlig saklig skillnad mellan er å ena sidan och de båda arbetarpartierna i riksdagen å den andra? Inte är det väl då bara en verbal skillnad? Låt mig till sist kommentera talet om arbetsro och att man skall få tid på sig. Det treårsperspektiv som det nu är fråga om är ju ett ovanligt kort perspektiv, och det ger sannerligen inte mycket arbetsro. Det är ungefär som med varvsindustrin. Det blir en respittid, som egentligen är alldeles för kort för att åstadkomma den förnyelse som skulle vara behövlig för att verkligen kunna avgöra de reella chanserna för branschen.
Herr talman! Sven G. Andersson vidhåller självfallet sin ståndpunkt beträffande regeringens handläggning av den här frågan. Men det kan väl ändå inte ha undgått Sven G. Andersson att tre utskott har skrivit utomordentligt kritiskt om regeringens sätt att hantera den föreliggande propositionen. Det är möjligt att handelsministern kommer att gå upp i debatten för att ge en förklaring, något som jag avvaktar med ett visst intresse. T. v. skall jag alltså avstå från att debattera med Sven G. Andersson om detta. Jag skulle bara vilja säga till Sven G. Andersson att han har sannerligen inte lärt mycket av erfarenheten. Han åberopar att han deltagit många år i debatten kring tekoproblemen och att han har varit med om de stödformer som vi har utvecklat. Men han har inte lärt sig av den erfarenhet vi har vunnit, att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga. Det är ju den avgörande punkten: De är inte tillräckliga. Vi har sagt tidigare att vi går in för att bibehålla äldrestödet. Ändock förutsätter industriverket att tekoindustrin kommer att minska med 5 000 eller 6 000 personer ytterligare under låt mig säga de närmaste tre åren. Detta är inte ett bibehållande av industrin vid den produktionskapacitet och sysselsättning som vi har förutsatt då vi lagt de sysselsättningsoch regionalpolitiska motiven som bakgrund till den planering som vi skall genomföra. Jag sade i mitt inledande anförande att det har hänt en hel del under den tid som ligger bakom oss. På 1950-talet, 1960-talet och det inledande 1970-talet kunde vi i stor utsträckning erbjuda andra jobb inom andra branscher. Nu befinner vi oss i en ny situation. Vi kan inte bara säga: Industrin må läggas ned, vi har nya jobb som står till förfogande. Tyvärr är det ju så att det är arbetslöshetskön som förefaller att oavbrutet växa i det nuvarande läget. Därför måste vi också vårda oss om den industri och den kapacitet vi har i dag.
Herr talman! Rune Johansson i Ljungby säger att Sven G. Andersson varit med länge men ingenting lärt. Men det har ju visat sig att det vi tidigare gjort när det gäller bl.a. tekoindustrin inte varit tillräckligt. Därför föreslår vi nu visserligen ingenting utöver vad propositionen innehåller men en hel del protektionism i stället. Då menar Rune Johansson, som den gamle industriminister han är, att riksdagen skall fatta beslut som kan leda till att det blir besvärligt att sälja papper — vi har viss erfarenhet av det sedan tidigare — och en hel del andra varor. Detta kan slå tillbaka på de orter som nu haft det besvärligt. I likhet med dem som står för reservationerna till utskottsbetänkandet anser jag att man bör vara utomordentligt försiktig med ensidiga importbegränsningar. Sedan några ord till Jörn Svensson. Jag stod på Centralen i går tillsammans med en kammarkamrat och tittade på människorna där. Jag sade: Se dig omkring här — ungefär 70 96 av människorna på Centralen har jeans och kofta. Detta faktum är ju en av de väsentliga förklaringarna till de problem den svenska konfektionen har. Kan man styra över klädedräkten till annat än jeans och kofta? Jag förmodar att Jörn Svensson inte vill påstå att det är storfinansen som drivit igenom detta mode. Fastmera är det kanske olika popgrupper. När man har litet kontakt med branschen, så vet man att ungdomar vill ha just en viss sorts byxor även om de måste lägga sig på golvet för att ta på sig dem. Detta är det faktiska förhållandet. Vi kan självklart propagera för svenska varor, men här fordras en annan syn på klädsel och konfektion i Sverige över huvud taget. Jörn Svensson håller väl gärna med om att den svenska klädedräkten i dag inte är så perfekt som den kanske varit tidigare, även om den nu är mera ledig?

Herr talman! Tekoindustrin var under 1950-talet en blomstrande industri med 115 000 anställda. Nu är den sedan lång tid tillbaka en bransch i nedgång med nedläggningar tätt kommande och med minskad sysselsättning, nu totalt 38 000 anställda — en mycket kraftig nedgång sedan 1950-talet. Och nedläggningarna drabbar särskilt hårt vissa regioner, vilket inte på något sätt gör utvecklingen lättare för människorna att bära. Nu har nedläggningarna inom tekoindustrin gått så långt att risker har uppstått för våra möjligheter att trygga försörjningsberedskapen inom ett Nr 157 mycket viktigt område. Mat, kläder och värme — det måste vi ha även under avspärrningsperioder och i händelse av krig. Så här får det inte fortsätta. Den negativa utvecklingen inom tekobranschen måste brytas. Vi behöver ur många synpunkter en stark, livsoch konkurrenskraftig tekoindustri. Och det syftet uppnås genom riksdagens beslut i dag, grundat på regeringens tekoproposition. Orsakerna till den svenska textiloch konfektionsindustrins nedgång är knappast en totalt minskad efterfrågan på textiloch konfektionsprodukter. Tvärtom har försäljningen av sådana produkter ökat i Sverige — mycket kraftigt dessutom. Om man tittar på hur det varit för exempelvis beklädnadsvaror exkl. skor finner man att vi år 1965 — räknat i 1975 års priser — sålde för 7,4 miljarder, år 1970 för 8 miljarder, 1975 för 9 miljarder och 1977 för över 10 miljarder kronor. Det är alltså inte så att branschen drabbats särskilt av att människorna inte längre behöver eller är intresserade av branschens produkter. Andra skäl måste ligga bakom, eftersom konsumtionen totalt i fasta priser har ökat. Ett problem för den svenska textiloch konfektionsbranschen har varit löneutvecklingen. Omkring år 1957 var lönen per timme för en svensk textilarbetare i genomsnitt 3:70 kr., för en engelsk 2:80 kr. och för en finsk 3:15 kr. År 1975 hade lönerna förändrats så att man för den svenska textilarbetaren i timlön betalade 18:70 kr., för den engelska 10:25 kr. och för den finska 10:60. Timkostnaden för en svensk textilarbetare har således blivit fem gånger högre, för en engelsk och en finsk 3,7 resp. 3,4 gånger högre. Löneutvecklingen har alltså haft en betydande del i den svenska textiloch konfektionsindustrins växande svårigheter. Men inte nog härmed! Nya textilländer, med ännu lägre produktionskostnader, har tillkommit. Det är länder som Portugal och Spanien, länder i Östeuropa och de verkliga lågprisländerna, bl.a. Hongkong och Taiwan. De har ökat sin produktion och sin export. Av den totala tekoimporten kom år 1978, alltså förra året, över 70 96 från EG/EFTA-länderna, ca 1796 från u-länderna, 4 96 från statshandelsländerna och resten, ca 8 26, från övriga länder. Till bilden hör också att många svenska företag valt att ta upp produktion utanför Sverige. Nu är det så, vilket också sagts här i dag, att vi har små möjligheter att bromsa tekoimporten från EG EFTA-länderna lockar inte till efterföljd. Det bör i det här sammanhanget erinras om att svensk tekoindustri också är en stor exportindustri. År 1978 sålde vi på export för 2,3 miljarder kronor, och huvuddelen gick till EG EFTA-ländernas export har vi anledning tro att de länderna inte kommer att tillåta den svenska textiloch konfektionsexporten att i samma utsträckning finna avsättning på EG/EFTA-marknaden. Vår tekoimport från Östeuropa och andra statshandelsländer reglerar vi genom bilaterala s.k. årliga protokoll, som vi kommer överens om inom ramen för nu gällande långsiktiga avtal eller genom på svensk sida fastställda begränsningar. Vad slutligen gäller vår import av tekoprodukter från u-länderna, så har vi i dag förhållandevis goda möjligheter att begränsa denna på ett sådant sätt att den inte behöver utgöra ett verkligt problem för en konkurrenskraftig svensk tillverkning. Vi har genom multifiberavtalet ingått bilaterala avtal med 14 lågprisländer. De avtal som ingåtts sedan år 1977 är ”heltäckande” och avser alla slags känsliga varor. Avtalen har för de största exportländerna inneburit nedskärningar i förhållande till tidigare export. Det har varit möjligt att ingå denna nya typ av avtal genom att förhandlingarna har utgått från de särskilda regler som fastställdes i samband med förlängningen av multifiberavtalet vid årsskiftet 1977-1978. Vi måste alltså, herr talman, konstatera att den svenska tekoindustrin hittills främst har drabbats av den import som kommer från EG/EFTA länderna. Eftersom vi på det hela taget saknar förutsättningar att begränsa vår import från dessa länder, måste vi tillsammans medverka till att svensk tekoindustri omstruktureras på ett sådant sätt att den kan återhämta sin konkurrenskraft gentemot textilproduktionen i andra industriländer. På bas av multifiberavtalet kan vi förhindra en omfattande u-landsimport av tekovaror. Att totalt minska u-ländernas andel av den svenska marknaden skulle emellertid inte stå i överensstämmelse med de principer som flertalet av de politiska partierna i andra sammanhang ställer sig bakom. U-länderna måste ges fortsatta möjligheter att sälja industrivaror. Deras industrialisering är en utveckling som vi uppmuntrar. Jag vill starkt understryka att en kraftig begränsning av den s.k. lågprisimporten också skulle innebära en väsentlig försämring — både minskad valfrihet och högre kostnader — för den svenske konsumenten. Nu är det också så att den svenska textiloch konfektionsbranschen lyckligtvis inte uppvisar en bild av genomgående hopplöshet. Vissa svenska tekoföretag — däribland många mindre som satsar på kvalitet och särart — hävdar sig väl både i Sverige och utomlands. Jag nämnde att vår tekoexport förra året uppgick till 2,3 miljarder, och jag vill jämföra det med exporten av en sådan svensk paradprodukt som järnmalm, som uppgick till 1,4 miljarder. Vi säljer alltså väsentligt mer textiloch konfektionsprodukter än järnmalm. Det är således en viktig exportmarknad som vi har i vår svenska textiloch konfektionsindustri. Det om något visar att det inom branschen finns en livskraft, ett aktivt marknadsföringstänkande osv. Motsatsen vore också egendomlig, bl.a. därför att svensk teko i så stor utsträckning utvecklats inom en del av landet där företagskunnande varit väl tillgodosett. Bilden av svensk teko är ändå — om också med några glittrande inslag — alltjämt en bild av en bransch på nedgång. Ju mer detta understryks, desto mer blir det också en självförverkligande profetia. Det är naturligt att få vill satsa pengar i maskiner, ombyggnad, produktionsutveckling, marknadsföring, miljö m.m. i en bransch på nedgång. Resultatet blir att idérika och framåtsträvande tekniker och designers, företagsledare och ungdom söker sig till andra branscher. Gråheten och tristessen breder ut sig. Kraven på staten att rädda sysselsättningen växer sig allt starkare. När sedan staten går in för att klara sysselsättningen understryker det ytterligare bilden av tekobranschen som en krisoch stödbransch. Och vilka ungdomar vill tänka sig att ägna sin livskraft åt en sådan bransch? Vad finns det då som kan förhindra att den svenska tekobranschen går mot sin totala utplåning? Det finns ett mycket starkt skäl, och det är kraven på att vi skall upprätthålla vår försörjningsberedskap. Det ger staten anledning att långsiktigt, till skillnad från kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, garantera tekoindustrin en framtid i Sverige. Försörjningsberedskap är ett starkt och hållbart argument som det också finns möjlighet att få andra länder, inkl. EG/EFTA-länder, att förstå och acceptera. Det är också försörjningsberedskapsbehov som ligger som bas för regeringens proposition om svensk textil och konfektion. Jag vill ändå gärna erinra om det beslut som tidigare fattats. Eftersom min taletid är begränsad till tio minuter — vilket jag inte kände till — får jag, herr talman, återkomma senare.

Herr talman! Det har alltid sitt intresse och måste noteras med tillfredsställelse att statsråd som inte är ledamöter av kammaren dock tidvis kan infinna sig i sagda kammare och erhålla upplysning om vad som står i grundlagen. Handelsministern envisas med att påstå att utskottsbetänkandet och det beslut riksdagen kommer att fatta i dag dock grundar sig på regeringens proposition, trots att utskottet skjutit det mesta av propositionen i sank. Detta hans påstående ger mig en möjlighet att dra en parallell. Det är som om regeringen skulle ha räckt fram en kniv till utskottet och utskottet då skulle ha sagt: Nu använder vi den här kniven, men vi byter ut bladet och gör ett nytt skaft. Jag begärde ordet med anledning av att handelsminister Cars nu plockat fram en syndabock som ofta figurerar i de borgerliga sammanhangen när man skall förklara varför industribranscher råkar i kris. Det kan naturligtvis inte bero på ägarna, och det kan naturligtvis inte bero på bristande förutseende eller på att privatkapitalet sett att man kan få större profiter på annat håll och därför flytt från sitt ansvar. Det är inte de orsakerna som folkpartisterna som liberaler tar fram. De tar i stället fram orsaker som Gösta Bohman brukar peka på, nämligen att det är löntagarnas fel, därför att dessa haft oförsyntheten att skaffa sig alldeles för höga löner. Nu skall vi titta litet grand på Hadar Cars räknestycke. Han anförde ett antal siffror på timlöner för textilarbetare i tre olika länder — Sverige, England och Finland, om jag minns rätt. Med det ville han uppenbarligen bevisa — det framgick av det sammanhang som dessa siffror anfördes i — att lönekostnaderna skulle ha ökat mera i Sverige. Den merbelastning som detta hade inneburit skulle enligt Hadar Cars ha varit huvudorsaken till den bristande konkurrenskraften hos textilindustrin här i landet. Så måste man tolka det, eftersom han inte angav någon annan huvudorsak. Får jag då fråga: Är det inte helt felaktigt att anföra timlönesatserna? De säger ju ingenting som helst om den andel med vilken lönekostnaden ingår i varans pris. För att få fram den andelen, som är den verkligt relevanta faktorn när det gäller konkurrenskraften, måste man också ta hänsyn till produktivitetsutvecklingen. Jag har inte sett någon speciell statistik för textil, men allmänt sett är det faktiskt så att lönekostnaden per producerat stycke i Sverige sedan 1960 har stigit mindre än i flertalet andra industriländer. Hur får handelsministern det att gå ihop?

Herr talman! Jag har alltså inte, lika litet som kammarens övriga ledamöter, fått höra herr Cars hela anförande, och vi avvaktar naturligtvis avslutningen. Jag vill emellertid beröra två saker som handelsministern tog upp i den inledande delen av sitt anförande. Den ena gällde industriutvecklingen, där vi självfallet har att avläsa hurusom branschen gått ned från 115 000 sysselsatta i mitten av 1950-talet till 38 000 nu. Den saken har jag talat om tidigare och skall inte ytterligare inveckla mig i den. Jag bara noterar att under 1950-talet, 1960-talet och början av 1970-talet så kunde, i varje fall rent statistiskt, den arbetskraft som blev ledigställd inom exempelvis tekooch skoområdet flyttas över till andra branscher eller sugas upp av den offentliga sektorn eller av servicesektorn. Den situationen föreligger inte nu, och det är ju det man måste grundligt studera, observera och dra slutsatser av. I stället har vi fått motsvarande problem, om inte till omfattningen så dock till karaktären, när det gäller varven, stålindustrin och skogsindustrin, vilket jag tidigare har nämnt. Det är därför, herr handelsminister, som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte är tillräckliga. Låt mig sedan göra ett par reflexioner med anledning av resonemanget att vårt förslag om övervakningslicenser gentemot EFTA och EG skulle få dessa katastrofala följder som här utmålas. Det talas ju om handelspolitiska åtgärder. Övervakningslicenserna är i och för sig inte begränsande utan ger oss framför allt en möjlighet att följa utvecklingen, så att inte importen från lågprisländerna sker via EG och EFTA-länderna till vårt land. Vad är det som säger att EG och EFTA-staterna, från vilka vi ju har en så betydande import av tekovaror, kommer att vidta åtgärder när de är underkunniga om — man lär ändå kunna ge dem upplysningar — att vi är beredda att via importen upplåta omkring 70 96 av vår egen marknad när det gäller vår försörjning av kläder och skor? Vi förbehåller oss endast rätten att slå vakt om en egen försörjning på ungefär 30 26. Nog borde man också i andra länder kunna vinna förståelse för en sådan åtgärd. Det är i det läget som vi säger att de åtgärder vi skall vidta för att klara det Nr 157 målet också måste rikta sig mot importen, antingen genom förhandlingar Måndagen den eller också på det sättet som vi har förordat, nämligen genom importlicenser, 28 maj 1979 eventuellt i form av globalkvotering. Herr talman! Jag fortsätter nu med andra delen av mitt anförande. Sedan skall jag gärna, i den mån tiden medger det, svara på de frågor som har tagits upp. Jag slutade förut med att erinra om att riksdagen tidigare har fattat vissa beslut. Det första kom i början av 1970-talet och gällde de industripolitiska åtgärderna i form av utbildningsoch exportfrämjande åtgärder. Det här industripolitiska stödprogrammet har därefter successivt byggts ut och förlängts. År 1972 beslöt riksdagen om vissa försörjningsberedskapspolitiska åtgärder för tekoindustrin. Bland dessa kan nämnas upphandlingsstöd och kreditstöd för investeringar i maskiner och byggnader. Stöden har haft betydelse för branschens fortlevnad. Våren 1977 beslöt riksdagen om införande av det s.k. äldrestödet, som är ett arbetsmarknadspolitiskt riktat stöd till tekoindustrin. Tekoindustrins produktionskapacitet hade nu sjunkit till en nivå som kunde befaras vara kritisk för våra möjligheter att klara försörjningen i en krissituation. Riksdagen beslöt därför samma år om preciserade mål som skulle gälla för den fortsatta planeringen av försörjningsberedskapen på tekoområdet. Regeringen har i den proposition som näringsutskottet nu behandlat lämnat förslag till en sådan plan, omfattande en tidsperiod på tre år. Planen innebär i sammanfattning att mot bakgrund av försörjningsberedskapskraven fastställs miniminivåer under vilka produktionskapaciteten inom tekoindustrins olika delbranscher inte får sjunka. Särskilda åtgärder hålls i beredskap inför möjligheten att miniminivån skulle hota att underskridas och för att sättas in för företag av särskild regionalpolitisk betydelse. Äldrestödet bibehålls under hela planeringsperioden, och det har tidigare, som vi alla vet, beslutats först ett halvt år åt gången. Fortsatta kraftfulla åtgärder vidtas på det industripolitiska området. De anslag som begärs för planeringsperiodens första år uppgår till sammanlagt närmare 400 milj.kr. i bidrag och lån med väsentligt bidragsinnehåll. För att ge en uppfattning om ambitionshöjningen kan jag nämna att under budgetåret 1976/77 uppgick bidraget til! tekoindustrin till 75 milj.kr. Den budgeten var den senaste som den socialdemokratiska regeringen svarade för. Rune Johansson i Ljungby talade om de stödformer som ”vi har utvecklat”. Jag konstaterar bara att stödet blivit mer än fem gånger så stort sedan socialdemokraterna lämnade regeringen. Enligt min uppfattning innebär näringsutskottets betänkande ingen väsentlig skillnad i sak jämfört med regeringens proposition. Detta avspeglas i 9 de ändringar av anslagen som utskottet föreslår. Jag erinrar om att enligt regeringens förslag skulle bidraget till tekoindustrin uppgå till 390,5 milj.kr. Utskottet föreslår 394,5 milj.kr. Det är med andra ord fråga om en ökning med 4 miljoner eller med 1 926.

Är inte detta att underskatta människornas förmåga att tänka själva? Det måste vara uppenbart för alla att behovet att få små sakliga skillnader att framstå som stora principiella och politiska motsättningar ökar kraftigare ju närmare valet vi kommer. I betänkandet riktas emellertid en mångordig kritik mot regeringen på en punkt, nämligen om regeringen i arbetet med propositionen följt de riktlinjer som riksdagen beslöt om i december 1978. Jag skall här ta upp tre huvudpunkter i fråga om den övergripande planen för tekoområdet som angavs i riksdagens decemberuttalande: För det första: I planen borde anges den produktionsnivå resp. produktionskapacitet som krävs för att försörjningsberedskapsmålen skall kunna uppfyllas. För det andra: Planen borde grundas på försörjningsberedskapsoch arbetsmarknadspolitiska bedömningar. För det tredje: Planen borde syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas. Som jag nyss nämnde beslöt riksdagen hösten 1977 om vilka mål som skall gälla för försörjningsberedskapen på tekoområdet. Dessa mål avser försörjningsuthållighet, försörjningsstandard, krisimport och andra detaljerade förutsättningar. Med ledning av dessa riksdagens ställningstaganden har regeringen i propositionen lämnat förslag till nivåer för den produktionskapacitet som inte får underskridas för olika delbranscher inom tekoindustrin. När det gäller fastställande av nivåer överensstämmer således propositionen med vad riksdagen uttalade i december förra året. Det bör framhållas att riksdagen inte uttalade att nivåerna skulle bestämmas med hänsyn tagen till regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska aspekter. Ett sådant beslut hade ju också, som framhålls i propositionen, stridit mot grundläggande samhällsekonomiska principer. Det är det totala antalet arbetstillfällen och deras geografiska fördelning som i första hand är av intresse, inte antalet arbetstillfällen i en viss bransch. I detta sammanhang vill jag också betona att det enda argument som handelspolitiskt kan motivera och försvara fixerade miniminivåer i en bransch torde vara just hänsynen till försörjningsberedskapen. Jag övergår så till den andra huvudpunkten i riksdagens ”kravlista” från december. Enligt denna borde den övergripande planen grundas på försörjningsberedskapsoch arbetsmarknadspolitiska bedömningar. De försörjningsberedskapspolitiska övervägandena i propositionen har jag delvis berört. Det bör härutöver nämnas att försörjningsberedskapslån skall finnas i beredskap, om regeringen efter anmälan av överstyrelsen för ekonomiskt försvar finner att en delbransch kan befaras underskrida den bestämda miniminivån. När det så gäller hänsynstagande till de arbetsmarknadspolitiska målen har detta skett på två sätt i propositionen: äldrestödet skall bibehållas under planeringsperioden, och vidare skall försörjningsberedskapslån kunna utgå till enskilda företag av särskild regionalpolitisk betydelse inom delbranscher som inte har nått en från försörjningsberedskapssynpunkt kritisk nivå. I likhet med vad Sven G. Andersson anfört i sitt särskilda yttrande till utskottets betänkande vill jag framhålla att det som föreslås i propositionen är den mest omfattande arbetsmarknadsoch regionalpolitiska satsning som har gjorts för tekoindustrin. Riksdagens önskemål torde således ha tillgodosetts även på denna punkt. Härefter återstår den punkt, enligt vilken planen bör syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas. Har detta tillgodosetts i propositionen? Jag tror det är säkrast att åter beröra den missuppfattning som näringsutskottet här verkar ha gjort sig skyldigt till. De nivåer som anges i propositionen är miniminivåer, som måste försvaras av försörjningsberedskapsskäl. Och — jag upprepar — detta är i enlighet med vad riksdagen uttalade i december förra året. En helt annan sak är, huruvida det totala målsättningsoch åtgärdspaketet i propositionen kan bedömas innebära att produktionsvolymen i allt väsentligt skall kunna bibehållas. Enligt regeringens mening finns det goda förutsättningar att så skulle vara fallet. För detta talar följande: De föreslagna åtgärderna för branschen är mer omfattande än någonsin och har en långsiktig karaktär. Psykologiskt bör det vara till stor fördel för branschen att ett golv har fastställts för produktionsnedgången. För den närmaste tiden synes de marknadsmässiga förhållandena vara gynnsamma för tekoindustrin. Som jag nyss nämnde synes inte heller utskottet bedöma att ytterligare åtgärder, förutom ökningen med 4 milj.kr. — 1 26 mer än vad regeringen har föreslagit — behöver vidtas. Regeringen har ju också möjlighet att återkomma, redan i tilläggsbudget, om utvecklingen skulle bli negativare än vad som nu kan förmodas. När det gäller de handelspolitiska frågorna är det bara för mig att notera, att majoritetsförhållandet i näringsutskottet enligt vad jag har erfarit förändrades vid voteringen där, genom att en av ledamöterna inte var närvarande. Därför skulle näringsutskottets verkliga majoritet utgöras av dem som står för reservationerna i dessa frågor. Jag konstaterar detta med tillfredsställelse. Herr talman! Jag vill avslutningsvis återigen säga att jag anser att näringsutskottets betänkande i sak inte skiljer sig i särskilt hög grad från vad som sägs i regeringens proposition. Denna enighet i sak bör, tillsammans med de faktiska åtgärder som nu kommer att genomföras, få en positiv inverkan på framtidstron inom tekoindustrin.